Herr talman! Jag måste medge att jag fortfarande är oroad över att det likväl kommer att dröja rätt länge innan detta utredningsarbete kommer i gång och kan fullföljas och slutföras. Statsrådet Lidbom talade om att det så småningom måste komma en utredning.

Min oro kvarstår Nr 138 alltså för att dagens löntagare inte kommer att få vara ed om ett arbetsliv Måndagen den som innebär en verklig företagsdemokrati. Skall vi klara denna fråga 9 december 1974 fram till 1980-talets mitt bör vi börja ett målinriktat utredningsarbete nu. Om lagfäst Jag är också en smula oroad över formuleringen i slutet av interpel medbestämmandelationssvaret om det allmännas och de anställdas intressen vid företagen. = rätt för anställda i Statsrådet Lidbom sade visserligen att det inte låg några djupa funderingar — aktiebolag bakom formuleringen, men uppenbarligen fanns det tankar av en typ som oroar mig en smula. För mig är det centrala frågan om kapitalägarnas och de anställdas likvärdiga ställning i företagen, hur vi skall styra företagen och ordna förhållandena på arbetsplatserna. Min oro på den punkten kvarstår alltså.

Herr talman! När man hör herr Mundebos intresse för och djupa engagemang i de företagsdemokratiska problemen blir man smått imponerad. Jag vill gärna göra en deklaration, innebärande att det knappast är från det parti som herr Mundebo representerar som vi från de fackliga organisationerna är intresserade av att få några förslag. Den bakgrund som folkpartiet har i dessa frågor, den syn som vid flera tillfällen har kommit fram, lämpar sig inte som bakgrund för utspel i dessa frågor. Vi följer med mycket stort intresse utvecklingen när det gäller inflytandet i företagsledningen, vilket den här debatten ju närmast berör. Och vi tror inte att det finns någon som helst anledning att ställa sig bakom krav av det slag som herr Mundebo har fört fram i dag. Tvärtom finns det all anledning att avvakta erfarenheterna från nu pågående försöksverksamhet, som syftar till att ge underlag för överväganden framdeles på detta område. Jag är glad över herr Lidboms formulering i slutet på interpellationssvaret. Det är direkt nödvändigt att ge besked om att det ingalunda kan bli så i framtiden att löntagarnas inflytande blir likvärdigt med kapitalägarnas på bekostnad av att samhället ställs utan inflytande över vad som händer i företagen. Jag och många med mig kan exempelvis inte tänka oss att man i de privata affärsbankerna byter ut kapitalägarnas makt när det gäller kreditflödena mot makt för banktjänstemännen. Vi tycker att skillnaden i det avseendet är alldeles för liten. Inflytandet i en rad olika institutioner och samhällsintresset att vara med och bestämma produktionsutvecklingen även i industriella företag kommer sannolikt att innebära långtgående krav på att även samhället skall få möjlighet att direkt i företagen vara med och styra. Det är min bestämda uppfattning att den försöksverksamhet som nu pågår och de överväganden som sker inom LO i nära samarbete med det socialdemokratiska partiet så småningom kommer att leda fram till idéer om hur frågorna skall lösas i framtiden. Då kommer vi också att få den bästa lösningen, det är jag helt övertygad om.

Herr talman! Efter herr Sivert Anderssons i Stockholm inlägg kan jag fatta mig mycket kort. När jag lyssnade på herr Mundebos andra inlägg fann jag en kolossal envishet i stämman. Det finns människor som trivs med att vara nervösa och oroliga, och det är möjligt att herr Mundebo tillhör dem som trivs med det. Jag tycker att de sakliga motiven för hans oro borde ha varit ordentligt skingrade. Det är inte vår avsikt att på något sätt göra någonting som kan fördröja arbetet med företagsdemokratin, och herr Mundebo vet mycket väl att det är fackföreningsrörelsen, LO och TCO, och det socialdemokratiska partiet som går i spetsen för dessa ansträngningar. Vi välkomnar allt stöd vi kan få från folkpartiet och andra håll i det arbetet, men försök inte skapa bilden av en socialdemokrati som förhalar och försöker tvinga löntagarna att vänta till mitten av 1980-talet eller någonting sådant. Och försök inte haka upp en sådan motivering på det faktum att vi säger att vi vill vänta ett tag med det tekniska arbetet med att göra en ny aktiebolagslag som stämmer överens med en modern intressentsyn. Ta inte det till intäkt för något slags reformovilja från vår sida. Eu reformarbete av betydelse bedrivs redan i den försöksverksamhet som pågår, i arbetsrättskommittén och på många håll. Det är min övertygelse att även när det gäller att så småningom hitta fram till en modern aktiebolagslag kommer vi snabbast fram om vi tillsätter en utredning om den lagstiftningen i det ögonblick vi är färdiga att ge bestämda direktiv, när det finns en utkristalliserad politisk vilja, när vi vet i vilka former löntagarna skall göra sitt inflytande gällande i olika företagsorgan och på olika nivåer. När vi vet detta är det dags att tillsätta utredningen. Nu är det dess bättre på det viset att här händer mycket. Det går ganska fort på detta område trots allt. Utvärderingen av försöksverksamheten med styrelserepresentanter är ingenting som skall anstå till slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet. Den är ju redan beställd av industriverket. Och år 1975 eller 1976 måste riksdagen ta ställning till hur det skall vara i framtiden på det fältet. Arbetsrättskommitténs förslag är ingenting som ligger inom en avlägsen framtid. Vi har fått löfte om att få ett förslag i januari 1975, och det kommer inte att bli några onödiga dröjsmål med att lagstifta på grundval av detta. Så kommer en del fackliga och andra kongresser att äga rum så småningom. LO kongressen 1976 kanske kommer att få stor betydelse på detta område. Men mycket snart kan riktlinjerna komma att klarna så att vi klarar den i och för sig kanske inte mest centrala men dock på sikt rätt viktiga uppgiften, att skriva direktiv för hur en modern aktiebolagsstiftning skall se ut.
Nr 138 Herr talman! Jag trivs inte särskilt bra med att vara oroad. Jag trivs Måndagen den mycket bättre när det händer någonting, när reformer förbereds, beslutas 9 december 1974 och genomförs. Därför kvarstår en oro när statsrådet säger att vi skall tillsätta en utredning då den politiska viljan har utkristalliserats. Jag trod Om lagfäst de ändå att det åtminstone fanns en början till en sådan politisk vilja medbestämmandetill att någonting nu skulle hända så att vi kunde komma dithän att — rätt för anställda i utredningsarbetet kunde påbörjas. Hur länge måste vi nu vänta på att — aktiebolag en politisk vilja skall utkristalliseras? Den tacksamhet som statsrådet ville antyda för medverkan från folkpartiet och från annat håll har inte varit särskilt påtaglig. Jag nämnde i mitt anförande att från löntagarorganisationers sida hade i remisser på aktiebolagsutredningens förslag 1971 begärts att utredningsarbetet snarast skulle påbörjas med sikte på att överarbeta de delar av förslaget som gällde insyn och medbestämmande. Detta utredningsarbete har inte kommit till stånd. Jag nämnde också att folkpartiet i motioner i riksdagen vid ett par tillfällen i början av 1970-talet hade begärt liknande utredningar som ännu inte kommit till stånd. Detta är fakta som talar ett tydligt språk.
Herr talman! Att påstå att det beror på bristande vilja är en debatt på för låg nivå för att jag skulle vilja ge mig in i den. Några avsiktliga missförstånd vill jag inte trassla mig in i. Låt mig bara konstatera att det är alldeles uppenbart att herr Mundebo inte vill respektera vad vi säger om att det är en facklig och politisk uppgift att tala om hur framtidens företag skall se ut eller att åtminstone i huvuddrag ange hur löntagarna skall kunna göra sitt inflytande gällande i företaget. Vi har anledning att lyssna till de slutgiltiga signalerna från LO, TCO och andra håll innan statsmakterna bestämmer sig. Det är sannerligen inte fråga om ett utredningskomplex som man med allmänna välsignelser och utan närmare anvisningar kan anförtro ett antal människor i en parlamentarisk utredning.

Herr talman! Det var ett uttryck av herr Sivert Andersson i Stockholm som gjorde mig något konfunderad. Han sade att man inom de fackliga organisationerna inte är intresserad av arbetsdemokratiska initiativ när de kommer från folkpartiet. Jag trodde att det inte hade så stor betydelse varifrån initiativet kommer, utan att huvudsaken är att det blir resultat. Men jag hade tydligen fel, enligt Sivert Anderssons sätt att se. Var det då fel av folkpartiet att år 1967 som första politiska parti ta ställning för löntagarrepresentation i företagens styrelser, en fråga som sedan drevs i riksdagen under motstånd från LO — det skall erkännas — under motstånd från socialdemokraterna; det skall också erkännas. Liberalerna drev debatten och så småningom svängde opinionen, och vi 83 fick en lagstiftning 1972. Denna lagstiftning var bara ett steg på vägen. Nu vill vi inom folkpartiet gå vidare och landsmötet 1974 slog fast att målsättningen skall vara en likvärdig ställning för arbete och kapital i de större företagen. Vi har sagt oss att alla de människor, som åtta timmar om dagen — dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år — jobbar i företagen och genom sitt arbete bidrar till företagens resultat, också måste få rätt till inflytande över de mängder av beslut som fattas i företagen. Därför vill vi öka deras inflytande och sprida makten till så många som möjligt inom arbetslivet. Det är ändå inom arbetslivet som de flesta människor i dag tillbringar större delen av sitt vuxna liv, och man är i högsta grad beroende av de beslut som där fattas. Är det då fel av folkpartiet att ta initiativ som ökar deras inflytande? Jag kan inte förstå herr Sivert Andersson på den punkten. Om så skulle vara fallet, skulle det vara förbehållet socialdemokratiska partiet eller något annat parti, som kallar sig självt för arbetarparti, att ta de här initiativen. Vi tycker att det här är viktigt, därför för vi fram våra idéer utan att vänta på andra. Jag skulle vilja fråga herr Sivert Andersson vad han tycker om ”målsättningen” att de anställda så småningom skall ha en med kapitalet likvärdig representation i företaget, att de skall ha lika stort inflytande som de som äger kapitalet. Är det inte viktigt att man i en sådan här debatt först klargör var viljan finns och sedan resonerar om hur man skall nå de här målen.

Herr talman! Herr Olsson i Kil drar nog litet för stora växlar på mitt uttalande. Frågan huruvida vi är tacksamma för folkpartiets initiativ när det gäller löntagarrepresentation besvarade herr Olsson i Kil själv. Vi är inte särskilt tacksamma för det, därför att LO och fackföreningsrörelsen i övrigt inte var särskilt angelägna om att få denna s.k. stora inbrytning på det företagsdemokratiska området. Och varför? Jo, därför att det stred i grunden mot de framgångsvägar som man tidigare hade beslutat träda in på, nämligen att vidga inflytandet på det plan där människorna arbetar för att sedan, när man byggt upp en basorganisation på vilken inflytandet skulle repliera, också komma in på den nivå där företagsledningen finns. Vad var det då som gjorde att man tog det här med styrelserepresentation som en delreform? Jo, orsaken var naturligtvis att vissa folkpartiet närstående bolag började göra politiskt matnyttigt bruk av tanken på en sådan ordning. Vi tyckte att då fanns det ingen anledning att ligga lågt. Alltid kan man använda styrelserepresentationen till något, och det gör vi i dag — vi skaffar oss informationer om vad som händer i företaget. Men tro inte att det innebär att vi har fått något som helst avgörande inflytande i fråga om företagets skötsel. Det är ett stort miss Nr 138 förstånd att tro att ett sådant inflytande kan åstadkommas den vägen. Måndagen den Herr Olsson i Kil frågade också ifall jag kunde ansluta mig till den 9 december 1974 målsättning som folkpartiet tydligen har bestämt sig för, nämligen att Nej, naturligtvis inte. Som socialist anser jag att de anställda skall ha medbestämmande ett större inflytande ihop med samhället. Men vi har en lång väg att = rätt för anställda i gå dit, och därför får vi naturligtvis räkna med att det kommer att finnas — aktiebolag mellanlägen, som möjligen någon gång kan stämma med den målsättning som folkpartiet tror så blint på. Räknar man med att de anställda skall ha ett avgörande inflytande över sina anställningar, då kan företagen inte vara annat än samhällseller löntagarkontrollerade.
Herr talman! Av herr Sivert Anderssons senaste inlägg får man intrycket att lagen om styrelserepresentation för de anställda på något sätt tvingades på löntagarorganisationerna. Så var naturligtvis inte fallet. Stämningen svängde inom löntagarorganisationerna under de år som debatten pågick, och organisationerna var helt för detta förslag, vilket ju herr Sivert Andersson också känner till. Men vi är överens om, och det är det viktiga, att det inte räcker med en och annan representant i företagens styrelser. Vi måste gå längre. Vi måste öka inflytandet för de människor som arbetar i företagen, och då är frågan: Är det ett mål att sträva efter att öka detta inflytande till låt oss säga hälftenrepresentation i företagens styrelser och öka inflytandet på alla nivåer i företagen? Om herr Sivert Andersson läser vad landsmötet 1974 har fastställt, så skall han finna att det är vad folkpartiet eftersträvar. Innebär inte den målsättningen ett bättre läge än det som råder i dag? Sprids inte därmed makt, inflytande och insyn till flera människor än vad som är fallet i dag? Jo, självfallet. Det är därför vi liberaler driver denna fråga, och jag vet att det finns många inom andra partier som har samma uppfattning. Sedan kan vi diskutera om man skall gå längre, men det är en annan fråga. Frågan som vi diskuterar i dag är: Skall vi sträva efter likställighet mellan arbete och kapital? Den frågan undviker herr Andersson, märkligt nog. Eller är inte frågan om likställighet mellan arbete och kapital intressant från herr Anderssons socialistiska utgångspunkter?
Herr talman! Resonemanget om löntagarrepresentationen som tvingades på de fackliga organisationerna ligger det faktiskt en hel del i, om jag skall vara uppriktig. Personligen stod jag och höll i ett motionsutkast som innebar att vi som löntagare inte skulle i nuvarande läge gå med på att sätta oss i företagens styrelser, detta med hänvisning till svårigheterna att över huvud taget kunna plantera det inflytande som man då skulle ha fått i företagsledningen ute i företagen på de olika nivåerna 85 där. Vad vi var intresserade av då var att vi inte skulle hamna i ett mellanläge när det gällde inflytandet i företagets topporgan och i fråga om inflytande ”på golvet”. Sedan är då frågan: Skall vi gå vidare på den här litet illustra inflytandevägen, innan vi har tagit ställning till hur inflytandet i övrigt skall ske i företagen? Det skall vi inte göra förrän vi vet hur de här frågorna kommer att lösas genom den § 32-utredning som vi alla sitter och väntar på, naturligtvis inte. Vi skall över huvud taget inte resonera om de här frågorna förrän vi noga har tänkt igenom hur vi skall kunna utöva ett verkligt inflytande byggt på människornas medverkan rätt igenom hela företaget och inte bara uppe i några beslutande organ. Om man följer folkpartiets råd här och sålunda inte utsträcker inflytandet nedåt i företaget, kan det innebära att man stärker kapitalägarnas inflytande. Dessutom vill jag passa på tillfället att säga att vi kräver att det här inflytandet naturligtvis inte bara skall gälla de stora företagen utan också de små företagen, även om det där kanske kan få andra former. Jag hävdar med största bestämdhet i dag att det minsta inflytandet och den minsta påverkan har våra medlemmar i de små företagen. Jag tror jag vågar säga att jag vet vad jag talar om, eftersom jag är ordförande i en organisation som på ett eller annat sätt har avtal med ungefär tusentalet småföretag. Vårt inflytande i de företagen är ytterst blygsamt. Här måste man alltså skaffa sig inflytande av helt annan valör och karaktär än vad folkpartiets landsmöte har varit inne på. Vår strävan är ett inflytande för de anställda som går helt utanpå dem som äger företaget. Det är ett långsiktigt mål.

Herr talman! Det räcker inte med en eller två representanter i företagens styrelser, därom är herr Sivert Andersson och jag överens. Men så mycket viktigare måste det ju då vara att också öka inflytandet för de anställda just i topporganet, för det är ju i topporganet som man fattar beslut som har avgörande betydelse för hur långt demokratiseringen i företaget skall gå på lägre nivåer —- om man skall inrätta självstyrande grupper eller vad man nu vill välja. Därför är det så utomordentligt väsentligt att vi resonerar om detta i Sveriges riksdag, på arbetsplatserna och i andra debattfora och inte avfärdar denna viktiga maktspridningsfråga så lättvindigt som herr Sivert Andersson gjorde. Hans ord skall kanske inte tolkas bokstavligt, men han sade något om att detta är ingenting att resonera om just nu. Jag tror det är väldigt viktigt att vi resonerar om detta och klargör var den politiska viljan finns och vilka våra målsättningar är. För finns det en politisk ”vilja” att demokratisera företagslivet i vårt land finns det också en ”väg” att gå. Även om folkpartiet på sitt landsmöte kanske inte har gått tillräckligt långt så är vi det parti som har gått längst när det gäller att eftersträva lagändringar för att Nr 138 öka de anställdas inflytande just i de företag där de arbetar. Måndagen den | 9 december 1974 Överläggningen var härmed slutad. osgdriket ANT

Interpellationen har överlämnats till justitieministern för besvarande. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. Som herr Carlsson i Vikmanshyttan säkert inser kan jag inte här i kammaren diskutera ett enskilt ärende som är föremål för handläggning av behöriga myndigheter. Jag vill bara till kammarens upplysning nämna att det gäller omreglering av inägojorden till en by som aldrig har blivit föremål för laga skifte. Storskifte ägde rum 1817 och ägosplittringen har under årens lopp blivit mycket stor. Både samhället och enskilda fastighetsägare har stort intresse av att fastighetsindelningen är så rationell som möjligt. Fastighetsbildningslagen innebar en förstärkning av möjligheterna att förbättra fastighetsindelningen. BI. a. infördes genom fastighetsbildningslagen det nya institutet fastighetsreglering. Genom fastighetsreglering kan genomföras både mindre justeringar i fastighetsindelningen och stora omregleringar inom hela socknar. Det viktigaste momentet i fastighetsregleringen är marköverföring. Vederlag för mark som frångår en fastighet skall i första hand utgå i annan mark. Bestämmelser om inlösen öppnar emellertid möjlighet för fastighetsbildningsmyndigheten att oberoende av ägarens medgivande ta mark i anspråk för omreglering mot vederlag i pengar i stället för i mark. Det är därför naturligt att inlösen har omgärdats av åtskilliga skyddsbestämmelser. Markinlösen kan komma i fråga bara om fastighetsregleringen syftar 87 till en allmän förbättring av fastighetsbeståndet. Det måste också föreligga ett väsentligt intresse från allmän synpunkt att storleksförändringar genomförs. Under förarbetena till fastighetsbildningslagen framhölls att den statliga jordbrukspolitiken på olika sätt försöker främja storleksrationaliseringen inom jordbruk och skogsbruk. Att regler om tvångsinlösen av mark i samband med fastighetsreglering infördes skall ses bl.a. mot bakgrund av jordbrukets yttre rationalisering. När det gäller förhållandena på landsbygden skall fastighetsreglering med inlösen i allmänhet leda till att rationella jordbrukseller skogsbruksfastigheter bildas. Därvid är behovet av tillskottsjord framträdande, och en ökning av vissa fastigheter är det primära intresset. Inlösen får i princip inte avse bärkraftiga jordbrukseller skogsbruksfastigheter. Det åligger fastighetsbildningsmyndigheten att utreda om den aktuella egendomen kan förvärvas på frivillighetens väg, innan inlösen tillgrips. Ett annat grundvillkor för att inlösen skall få ske är att avsevärd olägenhet för ägaren eller brukaren av den fastighet från vilken mark skall tas inte får uppkomma. Med olägenhet avses i första hand skada av ekonomisk art, men också olägenheter av annat slag skall beaktas. Skulle sådana olägenheter överstiga vad som ägaren eller brukaren rimligen behöver finna sig i med hänsyn till vikten av att den yttre rationaliseringen kommer till stånd, bör enligt uttalanden vid lagens tillkomst inlösen inte äga rum. Inlösenbestämmelserna föranledde åtskillig diskussion både före och under riksdagsbehandlingen. BI. a. fördes i olika sammanhang fram tanken att inlösen inte borde få ske av fastighet som tillhör aktiv jordbrukare. Någon sådan bestämmelse har emellertid inte tagits upp i fastighetsbildningslagen. Skälet är att en sådan bestämmelse inte ansågs stå i samklang med målsättningen för den statliga jordbrukspolitiken, som då och alltjämt har som ett av sina främsta mål att skapa förutsättningar för bildande av rationella och ekonomiskt bärkraftiga enheter. De sociala och befolkningspolitiska skäl som kan anföras till stöd för en sådan bestämmelse får beaktas från fall till fall. Ägare till fastighet som helt eller delvis inlöses har självfallet rätt till ersättning. Ersättningen skall motsvara fastighetens marknadsvärde respektive den minskning av detta värde som uppkommer genom åtgärden. Frågan om inlösenskyldighet och lösenbeloppets storlek prövas i första hand av fastighetsbildningsmyndigheten vid förrättning. Fastighetsbildningsmyndighetens beslut kan överklagas till fastighetsdomstolen. Mot fastighetsdomstolens avgörande får talan föras till hovrätt och högsta domstolen enligt allmänna processrättsliga regler. Härigenom torde även mycket högt ställda krav på rättssäkerhet vara tillgodosedda. De förutsättningar för fastighetsreglering som sålunda antagits av statsmakterna måste anses innefatta en lämplig avvägning mellan de motstående intressena. Det låter sig heller knappast göra att i fastighetsbildningslagen reglera förutsättningarna för fastighetsreglering och markinlösen närmare än som skett. Jag är därför inte beredd att medverka till att det i inlösenbestämmelserna använda uttrycket avsevärd olägenhet Nr 138 preciseras närmare eller att kompletterande anvisningar av det slag som Måndagen den

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. för tvångsinlösen Innan jag går att kommentera svaret finns det anledning att säga nå — enligt fastighetsgonting om den förändring av medborgarinflytandet som börjar bli alltmer — bildningslagen allmän i det här landet. Demokratifrågorna har fått ökad tyngd och betydelse under senare år. Det gäller demokrati på arbetsplatsen och i utbildningsverksamheten. Det har också införts en lagstiftning om styrelserepresentation för de anställda dels inom näringslivet, dels inom den statliga och kommunala verksamheten. Samråd och samverkan, inflytande och insyn och, framför allt, hänsyn till berörda människor har fått ett alltmer ökat utrymme. Detta är bra, och det är att hälsa med tillfredsställelse. Med ett samhälle i förändring är det angeläget att ett tillräckligt och fullgott rättsskydd finns för den enskilda människan, för familjen. Det finns en tendens till att myndigheter och ”centralbyråkrater” i vissa fall söker ingripa i den enskilda människans vardag. Det är mot bakgrund av timade händelser som jag i min interpellation ställt frågan om 8 kap. fastighetsbildningslagen har en från rättssäkerhetssynpunkt lämplig utformning. I rubriken till svaret på interpellationen används uttrycket ”ändrade regler”. Ordvalet ”ändrade regler” är inte mitt. Jag har inte frågat om någonting sådant. Jag har, herr talman, ställt frågan hur rättssäkerheten skall tillfredsställande tillgodoses när fastighetsbildningslagen skall föras ut i verklighetens värld. Hur en ny lag tillämpas — att man får den att fungera på ett smidigt sätt — måste vara en fråga av intresse för alla parter; också för lagstiftarna. Statsrådet har i sitt svar ägnat stort utrymme åt avsikten med lagen: att åstadkomma en lämplig och ändamålsenlig fastighetsbildning. Den jordbrukspolitiska målsättningen ligger utanför mina frågeställningar. Dock är det bekant att det råder delade meningar om vad som är rationellt - var gränsen vad gäller storleken skall dras för s.k. utvecklingsbara jordbruk, om småjordbrukets och deltidsjordbrukets betydelse och om kombinationen av jordoch skogsbruk, som i de flesta områden hör ihop med ett bärkraftigt jordbruk. Men, som sagt, frågorna gäller inte detta. De gäller rättssäkerheten, hänsynen till berörda människor när fastighetsbildningslagen skall tillämpas. Och får jag där med skärpa säga ifrån att målsättningen inte skall tillmätas den betydelsen att ändamålet får helga medlen då det gäller tillämpningen ute på fältet. När den nya fastighetsbildningslagen skall tillämpas i praktiken har frågeställningen blivit bl.a.: Hur långt skall den enskilde jordbrukaren-småbrukaren underordna sig det s.k. allmänintresset? Skall den som brukar och äger en gård, mot sin vilja tvingas att avhända sig mark? Vi skall naturligtvis inte diskutera enskilda fall. 89 Jag känner givetvis till, herr statsråd, att vi inte får göra det. Men vad vi behöver diskutera är principerna för hur myndigheterna får agera i sådana här fall och vilken rätt enskilda fastighetsägare-jordbrukare, som bor på sina gårdar, har. Jag skall anföra ett par exempel på vad som skett. Kan det vara riktigt att fastighetsägare skall få föreläggande om att den och den åtgärden skall vidtagas inom viss tid, varefter utkräves vite? Som alternativ anger vederbörande lantbruksnämnd att den kan inköpa marken till ett pris som i vissa fall är lägre än det belopp som vitesförordnandet avser. Hur upplevs detta? Det finns människor som efter en sådan propå ligger sömnlösa natt efter natt och ältar frågan: Detta är ändå min mark — hur kan det då vara möjligt med förelägganden av detta slag? Dessa förelägganden har dessutom inte alltid reell förankring i vad gäller de åtgärder som skall vidtas. i; Hur tror statsrådet att det upplevs att myndighetspersoner, utrustade med portfölj och självsäkerhet, går i gårdarna och frågar: Hur länge orkar ni fortsätta som jordbrukare? Jag har själv, herr statsråd, varit utsatt för den formen av okulärbesiktning —- både jag själv och min hustru. Jag vet följaktligen hur det känns när man blir utsatt för sådant. Ändamålet med dessa turer är att man skall göra en översiktlig planering för att se vilka gårdar man kan lösa in för att ge stöd åt s.k. utvecklingsbara jordbruk. Får jag säga, herr statsråd, att sådant upplevs som kränkande av den som drabbas av det och är i högsta grad irriterande. Och hur upplevs det, herr statsråd, när vederbörande chefstjänsteman konstaterar att det inte är värre att tvingas avstå mark med tillämpning av fastighetsbildningslagen än att bli föremål för expropriation i samband med ett vägbygge? Det är ett skrämmande synsätt, som vittnar om att man har mycket liten förståelse för de drabbade fastighetsägarna i detta sammanhang. Vilka människor gäller det då? Ja, i det principiella fallet, som vi diskuterar här, är det de fast boende som äger jord och skog som berörs. Det är deltidsoch småjordbrukare, också åldringar som har ett verksamt och strävsamt liv i brukandet av sin gård bakom sig. Hur upplever de detta? De upplever det ofta så att deras arbetsinsats varit meningslös. Man kan fråga sig varför inte denna rationaliseringsverksamhet genomförs på frivillighetens väg. Ja, det beror på många faktorer, inte minst, som redan har nämnts, prissättningen. Kanske har man som i det aktuella fallet en släktgård från 1600-talet, som man vill bevara i släkten. Hänsynen till det förgångna — att man vill föra ett arv vidare i släkten och inte vill bryta en kedja — måste väl också i dessa rationalitetens tider tillmätas en viss betydelse. Det finns ändå något som heter mänskliga hänsyn i de berörda exemplen. Människor som lever och verkar i en by känner sig kränkta av att bara bli brickor i ett spel. Det är i verkligheten inte lika enkelt som när man spelar schack — en bonde är till för att offras. Och i tiden framöver lär bondens betydelse inte minska heller. Rättsfrågorna tillmäts i andra sammanhang betydelse. Man talar om Nr 138 friluftsfolkets rätt, om allemansrätt osv. Vi är ense om att rätten är viktig Måndagen den och betydelsefull, att den måste handhas med omsorg och varsamhet 9'december 1974 och att vi skall vara rädda om rättssamhället. bA stäm i RA Men nog måste ändock, herr statsråd, de människor som äger mark — Om ändrade regler i den bygd där de bor och verkar kunna ha samma rättsskydd som övriga för tvångsinlösen grupper i samhället har på sin arbetsplats osv. Statsrådet säger med hän = enligt fastighetsvisning till rätten att inge besvär till fastighetsdomstol att överklagande = bildningslagen kan ske hos hovrätt och högsta domstolen och att mycket höga krav på rättssäkerhet därigenom är tillgodosedda. Det är den ordning som tillämpas inom den allmänna rättsvården, den gäller principiellt i vårt land — och det är nödvändigt. Min fråga gällde emellertid lagens innehåll, tillämpningen, om den ger ett tillräckligt rättsskydd, rättssäkerhetsaspekten i första instans och hur lagen tolkas vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen. Jag vill erinra om vad som redovisades för något år sedan i fråga om medborgarnas egen syn på rättsskydd och rättssäkerhet och möjligheten att bevaka sin rätt. Därav framgick att 25 procent av dem som räknas till socialgrupp 3 — det var lägre siffror i de övriga socialgrupperna — ej visste hur de skulle få rättelse på ett myndighetsbeslut och inte kände till någon som de kunde vända sig till för att få hjälp. När man har detta material framför sig måste man ändå fråga, om inte människan känner sig rättslös och utlämnad. Från den utgångspunkten finns det anledning att konstatera att rättssäkerheten inte är tillfredsställande tillgodosedd. Den fyller inte så högt ställda krav som statsrådet vill göra gällande just på första nivån, för dem som kommer i nära, direkt kontakt med den nya fastighetsbildningslagen, som vi här diskuterar. Det är den frågeställningen jag menar att vi verkligen måste ta oss en funderare på. Jag är överens med statsrådet om att vi måste ha en fastighetsindelning som är så rationell som möjligt och att det måste finnas möjligheter att förstärka fastigheterna. Men jag tror att man måste söka sig fram på frivilligvägar, att man skall vara ytterst försiktig med tvångsinstrumenten och i varje fall inte använda dem på sådant sätt som i det fall jag hade som bakgrund till min fråga. Statsrådet säger att vederlag för mark som man lämnar ifrån sig i första hand skall utgå i annan mark men att det också finns möjligheter att oberoende av fastighetsägarens medgivande ta mark i anspråk för omreglering mot vederlag i pengar. Här är faktiskt situationen den att vederlaget i pengar ibland är lägre än vad äganderättsutredningen kostat vederbörande markägare. Man måste ju fråga sig om det är tillfredsställande. Det sägs vidare i svaret att det är ett väsentligt intresse när storleksförändringar skall genomföras att man har möjlighet att gå in med vissa medel. Detta med ”väsentligt intresse” måste ändå innebära att när det är fråga om motstående intressen och frivilliga uppgörelser inte kan nås 9 måste man se till, att man har ett tillfredsställande rättsskydd också för de parter som kommer in i den bilden. Statsrådet säger så att man, om det kan uppstå avsevärd olägenhet, skall ta vissa skäl och hänsyn. Jag kommer där till fråga 2. Det hade varit värdefullt om begreppet ”avsevärd olägenhet” hade blivit litet klarare preciserat än det blev i interpellationssvaret. Jag tror att det skulle vara nödvändigt med de kompletterande anvisningar som jag berörde i fråga 2 i min interpellation. Jag tror även att det vore värdefullt om statsrådet ville ge besked om vad som menas med ”tillhör aktiv jordbrukare”. Det borde också komma in i de kompletterande anvisningarna. Jag anser att det behövs från den utgångspunkten att man inte skall råka ut för godtycke — mer eller mindre — beroende på vilken förrättningsman som sysslar med den här verksamheten och, herr statsråd, vilka instruktioner den förrättningsmannen har för sin insats på området. Det är därför nödvändigt att man får detta mer preciserat än det är i dag. Vad jag har sagt är att jag inte vill ha någon ändring i lagen i det här skedet; den har varit i bruk för kort tid. Men jag tror att det är nödvändigt att man ser till att den används på ett sådant sätt att den garanterar rättsäkerheten och man får förtroende bland folkmeningen för lagen, när den skall föras ut. Förtroendet för en lag är ändå beroende på hur man kan få den förankrad i en folkmening, och det är ytterst angeläget när det gäller frågan om man skall kunna ta fast egendom från den ena fastigheten för att lägga till den andra. Det är här rättssäkerhetsaspekten finns, och det är från den utgångspunkten det också hade varit angeläget att statsrådet försökt precisera svaret på min tredje fråga: Vad avses med avsevärd olägenhet? Jag tror att berörda parter är intresserade av ett svar på den frågan. Jag ber, herr statsråd, att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Eftersom jag under ett antal år har levat mitt uppe i dessa förhållanden och sysslat med dessa ärenden vill jag gärna vid det här tillfället säga att jag tycker att den nya fastighetsbildningslagen är ett utomordenligt värdefullt instrument då det gäller både smärre ändringar i fastighetsindelningen och mera genomgripande strukturrationaliseringar. Den är smidig, och den medger ett snabbare — och därigenom också billigare — förrättningsförfarande. Det är ju bra för jordägarna och även för statsverket. Den är helt befriad från mycket av den tungroddhet som präglade den gamla jorddelningslagen, som vi hade att kämpa med i så många år. När man gör en genomgripande omreglering av fastighetsindelningen och syftar till att skapa bärkraftiga jordbruksenheter, är det naturligtvis ofta nödvändigt att företa ingrepp även i en del fastigheter som inte kommer att kunna få någon direkt nytta av omregleringen. Detta är särskilt fallet i t.ex. Siljansbygden där vi har en långt driven ägosplittring, inte minst i de byar som ännu inte är laga skiftade. Där måste man - Nr 138 alltså göra ingrepp i många fastighetsägares egendom, och då är det, Måndagen den tycker jag, utomordentligt angeläget att man håller de drabbade mark 9:december 1974 ägarna i första hand ekonomiskt skadeslösa. Men det är också viktigt att man också på andra sätt försöker handla — Ang. kommissioså att man minimerar den irritation hos markägarna som sådana här = närs ställning enligt myndighetsingripanden av naturliga skäl nästan alltid för med sig. Därför — lagen om kommistycker jag att man skall vara väldigt angelägen om att före förrättningen — sion, handelsagen — och redan på planeringsstadiet — informera markägarna utförligt, även = tur och handelsreom det tar rätt mycket tid. Det är naturligtvis särskilt viktigt i en bygd sande där praktiskt taget alla familjer är jordägare. Man skall också, innan man sätter i gång, överlägga med markägarna och verkligen låta dem ha ett medinflytande rörande hur regleringsområdet skall avgränsas. Just denna avgränsning av regleringsområdet kan ju vara av stor betydelse för att man skall kunna påräkna förståelse och medverkan från så många markägare som möjligt. Det kan många gånger uppnås genom att man avgränsar området så att de markägare som vill behålla fast egendom inom sin by tillgodoses genom byte av mark. Det har ju statsrådet Lidbom pekat på i interpellationssvaret, och jag menar att det är den första utvägen man skall tillgripa om man inte kan köpa marken genom frivilliga överenskommelser. Nu har reglerna om inlösen i 8 kap. fastighetsbildningslagen givit fastighetsbildningsmyndigheten mycket vida möjligheter att lösa in mark för att skapa bärkraftiga jordbruk. Ingen kan väl säga annat än att syftet är mycket vällovligt. Men man kan naturligtvis diskutera om reglerna är väl avvägda eller om inte de möjligheter lagen ger till inlösen är för vida. Man kan givetvis också ifrågasätta om inlösenreglerna bör tillämpas mot en stark markägarmajoritet. Vi får se om den fortsatta tillämpningen av lagen, som ju är ganska ny, ger anledningar till justeringar på denna punkt. För dagen kan man väl knappast kräva det. Men en sak borde vi kunna vara överens om redan nu, och det är att det inte är bra om man tvingas tillämpa lagen så att nio av tio jordägare inom regleringsområdet känner sig förfördelade och blir bittra och negativa mot samhällsinsatser av det här slaget.

Herr Johansson i Malmö har frågat mig om jag anser att de mellanmän som avses i kommissionslagen fortfarande har en för svag ställning gent 93 emot huvudmannen och om jag delar uppfattningen att ett utvecklat kommissionssystem inom olika branscher kan leda till att vissa lagar på arbetslivets område urholkas och att det bl.a. på grund härav är nödvändigt att skärpa lagstiftningen. Tidigare i år genomfördes vissa ändringar i kommissionslagen. Dessa ändringar, som trädde i kraft den 1 juli, innebär att de mellanmän som omfattas av lagen, dvs. kommissionärer, handelsagenter och handelsresande, har fått sin ställning stärkt gentemot huvudmannen. BI. a. har de rätt till en uppsägningstid som i allmänhet utgör minst tre månader. När uppdraget upphör har de rätt till s.k. efterprovision. Vidare är huvudmannen skyldig att betala ersättning för investeringskostnader. Även om kommissionärer och andra uppdragstagare har fått bättre villkor gentemot huvudmannen är det klart att de i vissa hänseenden har en mera utsatt ställning än den som är arbetstagare. I fråga om arbetstagare har det som bekant vidtagits åtskilliga åtgärder som är avsedda att öka tryggheten i anställningen. Av störst betydelse är den nya lagen om anställningsskydd som gäller sedan den 1 juli i år och som bl.a. innehåller regler om saklig grund för uppsägning, minsta uppsägningstid, turordning vid uppsägning och företrädesrätt till ny anställning. I samband med tillkomsten av anställningsskyddslagen uttalades att det vid genomförandet av en skyddslagstiftning med långtgående förpliktelser för arbetsgivarna givetvis finns risk för att lagen kringgås genom ett ökat anlitande av andra avtalsformer än tjänsteavtal. Därför måste utvecklingen på arbetsmarknaden följas med stor uppmärksamhet. Vi har nu fått uppgifter som ger vid handen att företag under senare tid har fått ett ökat intresse att använda sig av kommission och liknande uppdragsavtal. Handelsanställdas förbund har sålunda hos regeringen påtalat en ökad förekomst av kommissionsbutiker inom detaljhandeln. Butiksföreståndare som tidigare varit anställda hos ett företag uppmanas nu att sluta sin anställning och i stället driva butikerna som kommissionärer. Detta medför bl.a. att de själva får ställning som arbetsgivare i förhållande till de övriga som arbetar i butiken. Denna typ av kommissionsavtal kan innebära att kommissionären binds mycket hårt till moderföretaget. Det förekommer t.ex. att kommissionären förpliktas beställa samtliga varor från moderföretaget och att följa de priser som moderföretaget bestämmer. Vidare behåller moderföretaget ibland dispositionsrätten över lagret. Vad som har förekommit tyder på att det kan finnas skäl att ingripa med åtgärder från samhällets sida. Vad det gäller är emellertid inte bara att stärka ställningen för kommissionärer och andra uppdragstagare. Det ökade intresset för kommission och liknande avtal inom näringslivet är en del av ett större problem. I och med att företagens förpliktelser byggs ut i olika avseenden uppstår naturligtvis risker för att vissa företag på olika sätt försöker undandra sig vad som åligger dem. Det gäller inte bara anställningsskydd och liknande förpliktelser som direkt har med arbetstagarna att göra utan också skyldigheter att exempelvis betala ar det allmänna. Att undvika att direkt anställa folk och i stället anlita Måndagen den olika slags uppdragstagare, grå arbetskraft eller liknande kan vara ett 9 december 1974 sätt att kringgå den lagstiftning som finns på olika områden och som bygger på förhållandet arbetsgivare-arbetstagare. Ang. kommissio Vi har nyligen bildat en arbetsgrupp med företrädare för olika depar = närs ställning enligt tement som skall se på de här problemen och göra en förberedande un = lagen om kommis dersökning av utvecklingen inom olika branscher. Det rör sig här om = sion, handelsagen komplicerade förhållanden, och jag är inte för dagen beredd att säga tur och handelsre något om hur problemen bör lösas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. När jag anhöll om kammarens tillstånd att få interpellera i denna fråga framförde jag uppfattningen att mellanmän, trots lagändringen i år, fått en alltför svag ställning gentemot huvudmannen. Vidare framhöll jag att ett utvecklat kommissionsförfarande inom olika branscher medför svårigheter för de fackliga organisationerna att kunna tillvarata viktiga medlemsintressen. Det är glädjande att statsrådet Lidbom i sitt interpellationssvar anför liknande synpunkter och att statsrådet anser att skäl kan föreligga för åtgärder från samhällets sida. Att man på kommissionsbasis hyr ut butiker är ju ingen nyhet för vårt land. Inspirationen till systemet har hämtats utifrån, bl.a. USA, där det används ofta. Mycket tyder på att utvecklingen också går snabbt på kommissionsområdet. Under senare år har olika mer eller mindre renodlade kommissionssystem utvecklats och förts ut på marknaden. I Sverige är kommissionssystem vanliga på restaurangoch gatukökssidan, bland frisörerna och inom bensinhandeln för att nämna några branscher. Det är därför tillfredsställande att en arbetsgrupp tillsatts i syfte att belysa dessa problem. Intresset för kommission har ökat kraftigt de två senaste åren. Detta har varit särskilt markerat inom detaljhandeln. För knappt en vecka sedan erhöll jag uppgifter om ytterligare företag inom detaljhandeln som har avancerade planer på att gå över till någon form av kommission. I min interpellation har jag angivit några sannolika skäl till varför vissa företag ivrar för kommission. Jag skall inte upprepa dem här. Tillåt mig dock, herr talman, slå fast att man inte kan frigöra sig från tanken att man på det sättet vill kringgå de lagar som stiftats i riksdagen i syfte att stärka de anställdas ställning på arbetslivets område. Kommission är, som jag ser det, i många fall en form av bekvämlighetsflagg från företagens sida som inte kan accepteras. Flertalet av de butiker inom detaljhandeln som utbjuds till kommission är olönsamma och med en mycket oviss framtid. I det läget är det bekvämt för företagen att formellt ta händerna från butikerna men ändå, genom de starka bindningarna mellan moderbolaget och kommissionä ren, ta hem eventuella vinster. Kommissionären får som egen företagare 95 stå för hela det ekonomiska risktagandet samtidigt som de fackliga förmånerna försvinner i och med att medlemskap i förbunden blir omöjligt. Det har förekommit fall där butikschefen vägrat erbjudandet om kommission och blivit uppsagd. Exempel finns också där anställda inom handeln blivit arbetslösa som en följd av kommissionssystemet. Listan skulle kunna göras lång över enskilda människor som kommit i kläm på grund av att vissa företag kringgår lagar som stiftats på arbetslivets område. Vi kan således konstatera att intresset för kommission ökat snabbt under senare tid och att utvecklade kommissionssystem för med sig problem såväl för den enskilde som för de fackliga organisationerna. Samhället måste därför snarast ingripa med åtgärder på detta område. I sitt svar anförde statsrådet — och det med rätta — att det här rör sig om komplicerade förhållanden och att någon lösning inte finns för dagen. Statsrådet nämnde också att man håller på med förberedande undersökningar. Det kan tydas på det sättet att det kan dröja länge innan åtgärder sätts in. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Lidbom om det inte vore möjligt att mycket snabbt få fram ett lagförslag som innebar att mellanmännens ställning ytterligare stärktes. På så sätt skulle man kunna se till att det inte blev så intressant för företagen att gå över till kommission. Det skulle kunna ge den tidsfrist som behövs för att man inom berörda departement i lugn och ro skall kunna se över hela problemkomplexet.

Herr talman! Uppmaningen att snabbt föreslå ändringar i kommissionslagen för att provisoriskt klara en del av bekymren kan jag tyvärr inte hörsamma. En av anledningarna är att jag är litet tveksam, huruvida problemet på det specifika sättet hänför sig till kommission. Men det är inte det viktigaste —- även om några ändringar i kommissionslagen bara skulle avhjälpa en del av problemen, så kunde man ju då ändå göra det. Men jag har framför allt ett annat frågetecken. Vad är det som utgör den stora lockelsen för företagen att i ökad utsträckning använda sig av kommission? Såvitt jag förstår måste det vara så att om man slår sönder företagen i små delar så slipper ägaren — moderföretaget, det ursprungliga företaget — undan en massa förpliktelser. Kommissionärerna blir — om det är kommission som används som form för detta —- självständiga företagare och kan stå på öronen och göra konkurs utan att dra in någon annan. De sociala förpliktelserna drabbar i det exemplet varje kommissionär för sig. Och det kan ju vara bekvämt. Är denna iakttagelse riktig är den grundläggande frågan: Hur skall man se till att vad som ekonomiskt är en enhet också hålls ihop såsom en enhet? Hur skall man se till att företagen fortsätter att ta sina sociala förpliktelser och inte har möjlighet att slå sönder företagen i delar genom att manipulera med olika juridiska former för att slippa undan vissa risker? Jag har i interpellationssvaret sagt att detta är en så invecklad frågeställning, att vi skall be att få titta litet mera på den.
närs ställning enligt Herr talman!

Som kommissionslagstiftningen nu är utformad kan man upprätta avtal där kommissionären får en mycket hård bindning till moderföretaget. Om man stärkte kommissionärens, eller mellanmännens, ställning skulle man enligt mitt sätt att se kunna klara upp problemen bättre än för närvarande. Det finns ingen anledning för mig att förlänga debatten, eftersom jag har en bestämd känsla av att statsrådet Lidbom och jag är på samma våglängd i de här frågorna. Jag vill också gärna tillstå att statrådet har lämnat intressanta synpunkter på dessa frågor och anser, med hänsyn till att man inom berörda departement nu har börjat undersöka förhållandena, att det finns anledning att se förhoppningsfullt på framtiden. Jag tror jag vågar påstå att de svar som statsrådet lämnat här i dag på ett välgörande sätt minskat den oro som man har hyst inom de fackliga organisationerna för utvecklingen på kommissionsområdet. Jag ber därför, herr talman, att ännu en gång få framföra ett tack till statsrådet Lidbom för svaret.

Herr talman! Det är Kungl. Maj:ts proposition om transportstöd till Gotlandstrafiken som ligger till grund för trafikutskottets betänkande nr 27. Jag vill börja med att kortfattat ge en återblick på de initiativ som under senare år tagits för att förbättra trafiksituationen på Gotland. För att trafiken mellan Gotland och fastlandet skulle kunna drivas på ett rationellt sätt och utan onödigt höga passageraravgifter och frakter för människor och näringsliv på Gotland antog riksdagen 1970 på förslag av regeringen lagen om linjesjöfart på Gotland. Genom koncentration av trafiken till enbart ett färjerederi med skyldighet att upprätthålla trafik året runt finns förutsättningar för en utjämning av fraktoch passagerarintäkter genom att intäkter från den lönsamma sommartrafiken kan utjämna den mindre lönsamma trafiken under vinterhalvåret. Det blev genom lagen inte längre möjligt för andra intressen att enbart under den intensiva turistsäsongen sätta in tonnage och hämta de vinster som då står att få. Numera har endast Gotlandsbolaget tillstånd till färjtrafik. AB Sjölinjer, som driver trafik med lastfartyg, således icke färja, har också tillstånd, men trafik bedrivs av detta bolag endast i mindre omfattning. Den monopolsituation som tillståndsgivningen innebär ställer särskilda krav på trafikutövaren och på en fortlöpande samhällelig insyn i verksamheten. Kungl. Maj:t fastställer årligen turplaner och taxor. 1970 års lag om linjesjöfart på Gotland var inledningen till ett system som syftar till att ge gotlänningarna vad gäller transporterna likvärdighet med förhållandena på fastlandet. Stödet till Gotlandstrafiken infördes från den I februari 1972 och det gav Gotland bättre möjligheter till näringsgeografisk utveckling. Stödet skulle vara av försökskaraktär under en treårsperiod. Det avsåg färjetransporter för från Gotland till fastlandet gående gods. Den utvärdering som nu gjorts av stödet efter att det prövats i snart tre år, som förutsatts vid införandet, visar att stödet fyllt en regionalpolitisk uppgift och reducerat kostnadsmässiga olägenheter som Gotland har. I det förslag som regeringen nu lagt om det fortsatta stödet för Gotlandstrafiken utvidgas stödet väsentligt. Sålunda kommer i fortsättningen stödet att även avse transporter rill Gotland med färjorna. Dessutom införs ett persontransportstöd som innebär prissänkningar på mellan 25 och 40 procent. Fraktstödet var ursprungligen 50 procent på grundtaxan för transporter till Gotland. Det ökades den 1 juli 1973 till 75 procent och kommer alltså från nästa periods början den 1 februari 1975 att vara 75 procent på såväl insom uttransporter. Taxan för överförande av personbilar reducerades med 25 procent när stödet infördes. På Gotland bosatta personer betalar hälften av detta reducerade pris. Även på personbiljettpris som hittills gällt har på Gotland bosatta personer fått reducering med hälften. fr.o.m. 1973 finns det också specialpriser och rabatter på flygpriserna, som gör att personer bosatta på Gotland året runt kan flyga tur och retur till fastlandet — Stockholm, Norrköping och Kalmar — för 220 kronor inklusive bokningsavgift. Fastlänningar får under tre sommarmånader åtnjuta detta specialpris. An Genom den kraftiga reducering av färjeavgifterna som blir följden om det nya förslaget till transportstöd genomförs blir möjligheterna väsentligt förbättrade för transportföretagen inom åkerinäringen att i fortsättningen tillämpa den taxesättning som gäller för trafik på fastlandet. Prisoch kartellnämnden får i uppdrag att i samarbete med transportföretagen göra taxesättningen för trafik på Gotland jämställd med den taxesättning som tillämpas på fastlandet. Näringslivet på Gotland bör kunna få en med näringslivet på fastlandet i huvudsak likvärdig behandling i avgiftshänseende. Ett enigt utskott har ansett att kommunikationsministerns förslag vad gäller transportstödet innebär avsevärda förbättringar; utskottet är också enigt om att stödet bör införas från den 1 februari 1975 och gälla fyra år framåt i tiden. Kommunikationsministerns förslag om stödet till persontrafiken med färjorna innebär att priset i fortsättningen kan jämföras med vad en enkel resa av motsvarande längd skulle ha kostat med andra klass järnväg. Prissättningen skall alltså utgå från ett järnvägsalternativ. Det innebär en betydande förbättring för resenärer till och från Gotland, och även i fortsättningen får på Gotland bosatta personer rabatt med 50 procent på färjepriset. Även detta förslag har ett enigt utskott ställt sig bakom. Det innebär i pengar räknat att ett nytt stöd för persontrafiken om 8 miljoner kronor per år införs. Men fortsatta överväganden bör komma till stånd rörande prissättningen och för persontransporter även enligt en s.k. vägprincip. Det har krävts i borgerliga motioner. Begreppet vägprincip kan emellertid ha olika innebörd, och det skulle också kunna tolkas så att det är mindre fördelaktigt än järnvägsalternativet. Från socialdemokratiskt håll vill vi dock. framhålla att vi inte har menat att övervägandena om den s.k. vägprincipen i framtiden för Gotlandstrafikens del bör leda till sämre förhållanden än järnvägsalternativet ger. I anslutning till behandlingen av en socialdemokratisk motion — väckt av Per-Axel Nilsson i Visby — ansåg utskottet i sitt tidigare betänkande i år om Gotlandsstödet att behovet borde klargöras genom en allsidig utredning om Gotlandskommunikationernas inordnande i trafikarbetet i ett vidare sammanhang. Detta gav riksdagen Kungl. Maj:t till känna. Kommunikationsministern har i anledning härav ansett att frågan om huvudmannaskapsoch ägarförhållandena när det gäller färjetrafiken bör tas upp till närmare överväganden. I en motion från moderat håll har nu krävts att det därvid skall prövas en lösning innebärande ett affärsmässigt avtal mellan Gotlandsbolaget och staten för upprätthållande av trafiken. Det har också ansetts att detta skulle innebära fördelar jämfört med ett direkt statligt övertagande. Synpunkterna i motionen har följts upp i en moderat reservation till betänkandet. Utskottsmajoriteten förutsätter att olika frågeställningar kommer att prövas i den av kommunikationsministern aviserade utredningen om Gotlandstrafiken. Därför har utskottsmajoriteten avstyrkt motionsyrkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i denna del. Vidare finns det från moderat håll en motion om stöd för den av AB Sjölinjer drivna trafiken. Utskottsmajoriteten anser inte sådant stöd vara förenligt med den av riksdagen tidigare godtagna, principiella uppbyggnaden av transportstödet med de stora administrativa fördelar sor. detta innebär. Gotlandsbolaget kan klara också de transporter som Sjölinjer ombesörjer. Transporterna ändrar alltmer karaktär, med övergång till s.k. systemtransporter, och de torde på så sätt ändå komma över till färjetrafiken. Utskottsmajoriteten avstyrker motionsyrkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Vad gäller flyget till Gotland vill jag framhålla att detta spelar en stor roll i fråga om persontransporterna. Det har tagits särskild hänsyn till Gotlands speciella förhållanden i Linjeflygs taxesättning. Genom specialpris och rabattarrangemang har vid jämförelse med annat inrikesflyg på motsvarande sträckor Gotland en gynnad ställning. För på Gotland boende kostar tur och retur-biljetten till Stockholm totalt 220 kronor hela året. Under tre sommarmånader åker även andra passagerare för samma pris. Det har aviserats en snar höjning av inrikesflygets priser. Den beräknas bli ca 10 procent. Men kommunikationsministern avser att låta gotlänningarnas specialpris bli oförändrat, så att dessa bibehålles vid 220 kronor för en tur och retur-resa. Det innebär då en reducering för samtliga sommarresenärer och gotlänningar med ca 30 procent i förhållande till ordinarie pris. Stödet för flygpriserna har tidigare utgjort ca 3 miljoner kronor per år. Genom den nu föreslagna åtgärden blir det ca 4 miljoner, alltså en ökning med 1 miljon. Kommunikationsministerns förslag beträffande transportstödet till Gotland, som vi från socialdemokratiskt håll har ställt oss bakom, innebär i sin helhet en kraftig höjning av det totala transportstödet. Sjötransportstödet för gods-, biloch persontrafik har förut varit 3,3 miljoner kronor. Nu blir det 17,1 miljoner per år. Stödet till flyget ökar från 3 miljoner till 4 miljoner kronor per år. Vi anser att Gotland genom sitt läge bör ha ett kraftigt transportstöd. Och höjningen nu är ett konkret bevis på att vi menar vad vi säger. Men från borgerligt håll har man varit tvungen att bjuda över. Inte så mycket — men ett överbud skulle det vara. I motioner från centern, folkpartiet och moderater krävdes det rabatterade resor för fastlänningar med flyget hela året i stället för de tre sommarmånaderna. I den borgerliga utskottsmajoritetens skrivning föreslås nu flygrabatter för fastlänningar under halva året. Man har alltid prutat på motionskraven, men över kommunikationsministerns förslag skulle man vara. Överbudsprofilen bibehålls. Kostnaden för det borgerliga överbudet beräknar man till 1 miljon kronor per år. Regeringens förslag angående transportstödet till Gotland innebär i sin helhet en kraftig uppräkning, från ca 6,3 miljoner till ca 21 miljoner kronor. Stödet mer än tredubblas. Sjötrafiken har fått den största delen av stödet. Det kommer att ha en positiv effekt på prisläget för konsumtionsvaror. Det kommer att gynna den halva miljon människor som årligen åker med färjorna. Prissättningen blir jämförlig med priserna för resa med andra klass järnväg. Färjorna har gjorts mer komfortabla, större och snabbare. Det blir lägre transportkostnader för näringslivet. Prisoch kartellnämnden skall genom överläggningar med lastbilstrafikens transportförmedlare få till stånd fastlandstaxor även för Gotlandstrafiken. Flygpriserna för gotlänningar kommer ej att beröras av aviserad höjning av inrikesflygets priser. Färjetrafikens huvudmannaskaps-och ägarförhållanden skall tas upp till överväganden. Det är detta regeringens förslag innebär. Den borgerliga utskottsmajoriteten vill lägga 1 miljon kronor av stödet på en speciell grupp turister som under april, maj och september flyger till och från Gotland. Det är den borgerliga profileringen gentemot regeringens förslag. Där hänger vi inte med, utan har reserverat oss. Vi tillstyrker propositionens förslag. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets förslag på punkterna 1, 2, 3 och 5 samt bifall till reservationen 3 avseende punkten 4 i trafikutskottets hemställan i dess betänkande nr 27.

Herr talman! Jag ber att få återkomma något senare till det som av herr Rosqvist kallades för överbud. Låt mig först redovisa bakgrunden till vårt ställningstagande vad gäller Gotlandsstödet och dess tillämpning. Stödet till mindre centralt belägna delar av vårt land kan utformas på olika sätt. Vi har lokaliseringsstöd av skilda slag, vi gör glesbygdsinsatser, vi ger ganska stora pengar till skatteutjämning. Vårt parti, och även andra partier, har föreslagit mindre arbetsgivaravgifter för vissa stödområden. Man kan också diskutera energikostnaderna för transporter. Vi menar emellertid att den första, grundläggande åtgärden är att tillförsäkra områdena i fråga transportkostnader som inte är större än de generellt är i andra, mera centrala delar av vårt land. Det är alltså grunden för ett riktigt stöd. Sedan kan man bygga på med olika stödformer efter särskilda behov. Det är bakgrunden till moderata samlingspartiets motion i det här ärendet, nr 1934. I motionen hemställs först att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om 2. ändring av flygtaxan mellan Gotland och fastlandet, så att denna jämställs med järnvägstaxan för 1:a klass på motsvarande sträcka och kommer att gälla hela året för såväl gotlänningar som fastlandsbor”. När det gäller godsbefordran har departementschefen i stort tillgodosett vägkostnadsprincipen, och på den punkten är alltså propositionen ganska tillfredsställande.

I fråga om flygtaxan har vi från vårt håll gått längre än de andra motionärerna, eftersom vi vill jämställa flygtaxan med järnvägstaxan för första klass på motsvarande sträcka. Varför vill vi göra det, herr Rosqvist? Vi anser att då Gotland har begränsade möjligheter att välja transportsystem är det rimligt att använda järnvägspriset som riktlinje också för personbefordran med flyg. Vi har inte kunnat få gehör för detta i utskottet, och jag beklagar det. För att skapa majoritet i utskottet så att över huvud taget någon förändring kommer till stånd i vad avser personbefordran har vi denna gång accepterat en utökning av tiden för sommarrabatt på flyg med ytterligare tre månader — den blir alltså sex månader sammanlagt. Enligt min mening är det en halvmesyr, och systemet bör alltså rättas till. Vi hoppas att få majoritet i utskottet för vårt förslag i den här frågan ett kommande år. Det tredje yrkandet i motionen gäller ”ekonomiskt stöd eller koncession för viss typ av gods för den linjesjöfart som bedrivs av AB Sjölinjer”. AB Sjölinjer har i 20 år fraktat styckegods, obekvämt gods och farligt gods och haft särskild koncession för en färd i veckan. Det lilla företaget har varit till gagn för Gotlands jordbrukare, affärsmän och näringsliv i allmänhet. Det har kunnat bedriva sin verksamhet trots stödet till Gotlandsbolaget, som AB Sjölinjer icke har fått del av. Eftersom propositionen ger enbart Gotlandsbolaget ännu mer stöd, också för införsel av gods, kan AB Sjölinjer icke fortsätta sin verksamhet utan att få någon form av kompensation. Detta lilla bolag har förra året bytt en gammal båt till en nyare. En rad intyg från näringslivet stöder företaget och säger att man är beroende av AB Sjölinjers trafik. Företaget följer de koncessionsbestämmelser som finns, och dess verksamhet är ett utmärkt komplement till Gotlandsbolaget. Det kan ge inriktning på en rimlig taxesättning på vissa varor som Gotland behöver. Slås denna småföretagsamhet ut, har Gotlandsbolaget ingen konkurrens och ingen prisjämförelse att följa. Centern, folkpartiet och moderaterna har motionerat om att vi skulle stödja denna verksamhet till gagn för Gotland. Centernoch folkpartiledamöterna i utskottet har tyvärr gått emot motionen och inte reserverat sig. Jag trodde att vi var överens om att slå vakt om en nyttig småföretagsamhet. Vårt fjärde yrkande gäller ägandeförhållande, huvudmannaskap och administration för färjetrafiken. Att departementschefen tar upp huvudmannaskapet och ägarförhållandet till övervägande med anledning av ökat stöd är egentligen, enligt vårt förmenande, inget fel. Ett sådant övervägande skall, menar vi, inte i första hand utmynna i ett förstatligande av Gotlandsbolaget utan i att affärsmässiga avtal mellan Gotlandsbolaget och staten skall prövas. Vi önskar, oavsett vilken lösning man kommer till, att man skall föreslå att administrationen skall kvarligga på Gotland. Det är ganska naturligt att vi önskar detta. Varje möjlighet att ge Gotland arbetstillfällen måste tillvaratas i den situation där Gotland befinner sig. Jag ber därmed, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan när det gäller flygtaxor m.m. och i övrigt bifall till reservationerna I och 2.

Herr talman! Vid behandlingen av proposition nr 140 i trafikutskottet har, som herr Rosqvist tidigare sagt, samtliga ledamöter varit överens om att denna proposition innebar en väsentlig förbättring av stödet till Gotlandstrafiken och därmed också givetvis till Gotland i dess helhet. De i propositionen framlagda förslagen om utvidgning av godstransportstödet till att också gälla transporter in till Gotland måste, föreställer jag mig, vara av stor betydelse för gotlänningarna och den gotländska industrin. Detsamma gäller förslaget om transportstöd även till persontrafiken med Gotlandsbolagets färjor. Det förefaller mig också vara rätt logiskt att man vid utformningen av stödet avpassar detta så att den resandes avgift kan anknytas till SJ taxan. Priset för en enkel resa med färja avses ju t.ex. inte bli högre än för enkel andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka. Dessutom får man ju komma ihåg att de förutvarande rabattformerna för gotlänningarna även i fortsättningen skall tillämpas, vilket alltså innebär en nedsättning av ordinarie pris med 50 procent för dem. Stödet till Gotlandstrafiken har ju inte mer än två och ett halvt år bakom sig, och under den tiden har också genomförts flera förbättringar. Det nu föreliggande förslaget innebär, även i pengar räknat, en genomgripande förbättring, och mot bakgrund av den korta tid som stödet varat tycker jag detta kan hälsas med tillfredsställelse. Därmed har jag inte sagt att jag inte har förståelse för att många gotlänningar fortfarande anser att de är missgynnade i fråga om kommunikationer och också i fråga om priserna på dessa. Det är de inte ensamma om i vårt avlånga land. Tyvärr är det väl så att massor av människor har det mycket besvärligt med kommunikationsmöjligheter, i synnerhet när det gäller tillgång till kollektiva transportmedel. Och man har sannerligen inte billiga resor heller om man skall nå huvudstaden eller andra centra i vårt land. Jag tycker det finns skäl att understryka detta i det här sammanhanget. I anslutning till propositionen har två borgerliga motioner behandlats. Av motionskraven har jag haft viss förståelse för ett — detta att utvärderingstiden för det föreslagna transportstödet, fyra år, är för långt och borde avkortas till två år. Departementschefen har visserligen anfört att den föreslagna tiden tillkommit med tanke på att anpassa Gotlandsstödet till det regionala transportstödet för Norrland, men det förefaller ändå lämpligt att om något inträffar som motiverar en anpassning av stödet borde detta kunna ske inom ramen av något kortare tid. Nu kan man väl säga att motionärerna i stort sett tillgodosetts genom utskottets skrivning. De förslag vi från vpk:s sida ställt när det gällt Gotlandstrafiken har varit att Gotlandsbolaget och AB Sjölinjer borde förstatligas. Vi motionerade om detta senast vid vårriksdagen i år. Vi har framhållit att man därigenom skulle göra det möjligt att ombesörja sjötransporterna till och från Gotland utan att vinstintresset kommer in i bilden. Vi har vidare pekat på att det i debatten sagts att färjorna i praktiken är Gotlands landsväg” till det övriga Sverige. Det har också i debatten anförts att staten i det här fallet har egenskap av väghållare och därmed borde ha skyldighet att hålla avgiftsfri väg — färja — för denna trafik. Den här s.k. vägprincipen, som herr Rosqvist också var inne på, har diskuterats i trafikutskottet vid behandlingen av propositionen utan att man från de olika hållen har kommit fram till någon gemensam synpunkt på vad den egentligen innebär. Men vi menar att om man skall komma fram till att färjorna skall jämställas med väg, då bör också staten ha det fulla ansvaret för driften av färjorna. Liknande tankar framförde herrar Nilsson i Visby och Nilsson i Kalmar i en lång och utförlig motion till årets vårriksdag. De sade att innan ett statligt övertagande av Rederi AB Gotland och AB Sjölinjer sker torde utsikterna till en konsekvent genomförd progressiv och framåtriktad trafikpolitik för Gotland och mellan Gotland och fastlandet vara i det närmaste obefintlig. Motionens krav följdes inte upp av någon socialdemokratisk reservation, men jag åberopade densamma i min egen reservation till trafikutskottets betänkande nr 7 i år. Anledningen till att vi inte nu från vårt håll har motionerat i frågan är att det i propositionen sägs att med det väsentligt utvidgade stöd som i fortsättningen skall utgå till färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet finns det vägande skäl som talar för att frågan om huvudmannaskapet och ägarförhållandena tas upp till närmare överväganden. Departementschefen har därför för avsikt att ta upp frågan om att tillkalla en särskild sakkunnig för att handha denna uppgift. I detta lägger jag, herr talman, den tolkningen att frågan om förstatligande av Gotlandstrafiken anses vara aktuell, och det hälsar jag givetvis, mot bakgrund av våra tidigare motionskrav, med tillfredsställelse. Gotlandsbolaget har visst tidigare satt sig på tvären vid sådana förhandlingar; vi avvaktar i varje fall vad som nu kommer att hända på det området med intresse. Herr talman! Jag ansluter mig till utskottets förslag med undantag för den del som omfattas av reservationen 3, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Förslaget till utökat transportstöd till Gotlandstrafiken är ett bra förslag som kommer att få mycket positiva effekter för Gotlandsregionen. Det är också tillfredsställande att förslaget har fått den stora omfattning som det nu har. Herr Rosqvist har på ett utmärkt sätt redogjort för propositionen. Som talesman för utskottet vill jag peka på några punkter, där utskottet med anledning av motioner har funnit anledning att särskilt uppmärksamma vissa frågor. En av dessa frågor gäller att de aviserade förhandlingarna mellan prisoch kartellnämnden och bilgodsföretagen snarast kommer till stånd så att det eftersträvade taxesystemet i dess helhet med bibehållande av sedvanliga avtalsrabatter skall kunna tillämpas om möjligt fr.o.m. den I februari nästa år. Utskottet har vidare understrukit att när nya överväganden skall göras om prissättningen skall kravet om genomgående taxor tas i beaktande om det är möjligt, liksom att nya överväganden bör göras när det gäller en prissättning efter den s.k. vägprincipen. När det så gäller motionskravet om en utvärderingsperiod på två år har utskottet inte anslutit sig till detta krav. Utskottet har emellertid förutsatt, att om det under den nu föreslagna tidsperioden på grund av överväganden om exempelvis den s.k. vägprincipen eller andra förhållanden kan visa sig önskvärt eller nödvändigt att vidta förändringar i bidragssystemet eller i avgifterna i Linjeflygs Gotlandstrafik, så bör sådana ändringar komma till stånd utan dröjsmål. Detta skapar alltså möjlighet att under perioden vidta dessa förändringar. I dessa delar är utskottet enigt. Vad angår de föreliggande moderatreservationerna har herr Rosqvist här redogjort för utskottets synpunkter.

Utskottet förutsätter också att så sker. Att härför införa ett stöd i särskild ordning för nämnda företag skulle emellertid enligt utskottets uppfattning inte vara förenligt med den av riksdagen tidigare godtagna, principiella uppbyggnaden av transportstödet —-—--.” Utskottet och riksdagen har vid föregående riksdagsbehandlingar inte varit beredda att tillstyrka ett transportstöd som även omfattar sjöfarten. Utskottets ställningstagande nu innebär alltså ett vidhållande av den uppfattningen, samtidigt som utskottet förutsätter att det speciella fallet AB Sjölinjers problem löses i annan ordning. Jag finner sålunda herr Lothigius” rädsla i det fallet överdriven. Reservationen 2 av herrar Lothigius och Clarkson har herr Rosqvist också redan bemött, och jag kan instämma i vad han anförde. redan förklarat att socialdemokraterna inte kan ansluta sig till förslaget om en utökad flygrabattering i ytterligare tre månader. Utskottets majoritet har emellertid funnit att mycket starka skäl talar för en sådan utvidgning av flygrabatteringen. När man diskuterar transportstödet till Gotland tycker jag att man hela tiden skall komma ihåg att Gotland har ett alldeles speciellt problem på grund av sitt geografiska läge. De enda transportmöjligheter som står till buds är båt och flyg. Man bör fördenskull inte göra några parallelljämförelser med andra orter på fastlandet, där även transporter med tåg, buss och bil är möjliga. Gotlands läge i sig självt motiverar alltså att man är mera generös med flygrabattering här än när det gäller andra orter i landet. Dessa synpunkter är såvitt jag förstår också accepterade inom regeringspartiet, eftersom vi ju redan nu har en speciell flygrabatt för fastlänningar under tre av årets månader under högsommartid. Utskottets majoritet har den uppfattningen att det nu är värt att pröva ett system där rabatteringen utvidgas att gälla i sex månader, från den 1 april t.o.m. den 30 september. En sådan utvidgning skulle sannolikt innebära betydande fördelar för den turistnäring som är så viktig för Gotlandsregionen. Kostnaderna härför har vi beräknat till ungefär I miljon kronor, och det är en summa som vi anser att man bör satsa på denna verksamhet, inte minst av den anledningen att det numera finns en strävan att förlägga semesterresor inom landet. Det blir då alldeles uppenbart att i Gotlands fall spelar en utökad flygrabatteringstid en mycket stor roll. Strävandena på Gotland att genom den förlängda turistsäsongen skapa ytterligare underlag för varaktig sysselsättning inom servicenäringarna anser vi måste stödjas av riksdagen. Majoritetens förslag skulle för Gotlandsregionens del innebära betydande fördelar i förhållande till reservanternas förslag. Herr Rosqvist säger att detta är en typisk överbudsprofilering. Till det vill jag säga att det är svårt att definiera vad som är ett överbud. Kan man inte lika gärna säga att regeringsförslaget är ett ”missbud”? Om man verkligen vill göra någonting för Gotland, så är det intressanta inte om vårt förslag är ett överbud eller om regeringsförslaget är ett missbud utan vilket av förslagen som är mest till fördel för Gotland. Gotlands kommun har uttalat sin uppfattning i den frågan. Jag skall be att få citera ur ett brev från Gotlands kommun, i vilket kommunen anför mycket bestämda uppfattningar om hur kommunikationerna skall ordnas: ”För att en acceptabel minimistandard skall kunna uppnås måste en översyn av flygpriserna till och från Gotland komma till stånd.

I denna fråga står alltså i dag två socialdemokratiska uppfattningar mot varandra: å ena sidan den mening som herr Rosqvist företräder, å andra sidan rösterna från Gotlandsregionen. Vi har i utskottet funnit att det finns anledning att fästa avseende vid detta krav från Gotland. Vi tror att det skulle medföra uppenbara fördelar för Gotland. Det är ju ofta klokt att lyssna till dem som bor i regionen, som har problemen nära och följaktligen känner dem bäst. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! De båda företrädarna för de borgerliga partierna har i sina anföranden huvudsakligen sysslat med vägprincipen och flygpriserna. Jag vill börja med att ta upp den s.k. vägprincipen. Vi har från socialdemokratiskt håll sagt att begreppet vägprincip inte är definierat. Det har från borgerligt håll inte angivits vad man menar med det. Ytterligare en illustration till detta är att det iden moderata motionen inte talas om vägprincipen utan om vägkostnadsprincipen — och det kan väl ändå inte vara samma sak. Men här i dag försöker man göra detta till ett entydigt begrepp. När vi diskuterade detta ärende i våras var frågan om vägprincipen också uppe till debatt. Då krävde de borgerliga ledamöterna i trafikutskottet kostnadstäckning för färjetrafiken enligt den s.k. vägprincipen. Vid behandlingen av motioner om transportstödet sade man från centerpartihåll vid underhandskontakter att vägprincipen i tillämpning skulle kosta ca 12 miljoner kronor per år. Socialdemokraterna ville först göra en utvärdering, och det har nu skett. Vi har då fastnat för ett järnvägsalternativ, vilket ger Gotland ett stöd på 17,1 miljoner kronor. Då säger herr Dahlgren, som företrädare för centern, att det socialdemokratiska förslaget är ett ”missbud”. Om vi i våras hade fattat beslut om ett Gotlandsstöd enligt vägprincipen skulle finansieringen ha kostat 12 miljoner. Men vi gjorde alltså först en utvärdering och kom fram till att om stödet skall ha någon relevans skall det förankras i något jämförbart objekt. Vi fastnade för järnvägsalternativet, vilket medför att stödet nu uppgår till 17,1 miljoner kronor, alltså 5 miljoner kronor mer än centerpartiet vid det tillfället ville ge. Samtidigt säger herr Dahlgren att det finns olika socialdemokratiska uppfattningar om stödet till flyget. Jag vill då fråga honom, om det inte i så fall är ännu större skiljaktigheter i de uppfattningar som centerns företrädare här i riksdagen för fram och vad som från gotländskt kommunalt, landstingsoch länshåll framförs när man där kräver stöd till Gotlandstrafiken. Kommunikationsministerns alternativ är 17,1 miljoner, medan centerns förslag till stöd i våras var 12 miljoner. Man utökar här flygstödet med 1 miljon kronor och säger att det är tecken på att man verkligen vill göra någonting för Gotland. På social demokratiskt håll vill vi emellertid först och främst satsa pengarna på sjötrafiken — på fraktstöd och på persontrafiken på färjorna. Vi lämnar redan ett flygstöd: vi har beviljat 4 miljoner kronor i flygstöd. Också en annan sak är märklig i utskottets betänkande. Kommunikationsministern har beräknat förslagsanslaget till 4,2 miljoner kronor. Trots att man på borgerligt håll vill utöka detta stöd till att gälla under ytterligare tre månader har man emellertid icke föreslagit att förslagsanslaget skall räknas upp, utan man håller fast vid samma belopp som tidigare. Det äskandet är icke relevant.

Herr talman! Jag vill säga till min vän Anders Dahlgren att vi har fått lära oss, att om man inte i utskottets betänkande har skrivit in ett konkret förslag som anger vissa riktlinjer, så får man sällan något sådant förslag från departementschefen. Det är därför vi har reserverat oss på den här punkten, bl.a. när det gäller AB Sjölinjer. Hela denna diskussion är en ganska märklig historia om detta lilla företag, som har haft koncession på Gotlandslinjen och gjort en tur i veckan, fraktat farligt gods och tillmötesgått näringslivets behov på olika områden med att ta hand om besvärligt gods. Man säger att man tycker att Gotlandsbåtarna kan klara den trafiken genom att göra en särskild färd utan passagerare en gång i månaden. Det har dock visat sig att de inte har kunnat klara detta hittills. Farligt gods förs alltså med AB Sjölinjer, som har kunnat förse det gotländska näringslivet med detta farliga gods, som varit behövligt. Inom näringslivet där är man inte tillfredsställd med det sätt på vilket Gotlandsbolaget har skött sådana transporter. Det finns vidare klara bevis för att transporter av farligt gods på Gotlandsbolagets båtar är en stor säkerhetsrisk. Åtminstone enligt vad som kommer fram i tidningarna finns det bevis för att farligt gods har transporterats på lastbilar som med ordinarie turer förts över till Gotland, vilket alltså är åtalbart. Detta visar väl mer än något annat hur nödvändigt det är att ha en säkerhetsmarginal sådan som detta bolag utgör, vilket hittills har haft koncession på dessa frakter. Därför anser vi att det bör få fortsätta med den verksamheten, och vi tycker det är viktigt även från gotländsk synpunkt. Får jag sedan när det gäller vägkostnadsprincipen säga till herr Rosqvist att det ytterst är en prioriteringsfråga vad man bör satsa på och hur mycket man vill satsa. Gotland befinner sig i ett helt annat läge än vissa andra delar av landet, där vi kan medverka till transportstöd, eftersom man inte har samma valmöjligheter utan måste använda båt och flyg till och från Gotland. Av den orsaken är det naturligt att man bör försöka skapa flygpriser som i stort sett motsvarar exempelvis järnvägstrafikens kostnader. Detta är hela bakgrunden. Det är också mycket enkelt att förstå.

Herr talman! Frågan om hur den s.k. vägprincipen skall tillämpas är åter föremål för debatt. Jag är ledsen att behöva säga det, men jag undrar om inte herr Lothigius krånglar till debatten litet i onödan, eftersom han flera gånger i dag stått i talarstolen och talat om vägkostnadsprincipen. Såvitt jag vet finns det inga motioner om en sådan princip, och vi har aldrig diskuterat den i utskottet heller, utan vad vi har talat om är vägprincipen. Därmed menar vi att det skall kosta lika mycket att frakta gods och människor mellan Gotland och fastlandet som det kostar att frakta gods och människor motsvarande sträcka på fastlandet. Om herr Rosqvist behöver ytterligare litteratur på detta område vill jag hänvisa till det brev från Gotlands kommun som är ställt till kommunikationsdepartementet, där Gotlands kommun utvecklar frågan vidare. Sedan är det inte så, att socialdemokraterna i utskottet har tagit avstånd från vägprincipen. Utskottet är tvärtom enigt när man i år säger ”--- bör dock ytterligare överväganden komma till stånd rörande en prissättning för persontransporterna enligt den s.k. vägprincipen”. Det är ett uttalande som också herr Rosqvist och andra socialdemokrater i utskottet står bakom. Herr Rosqvist gav oss en reprimand för att vi inte var konsekventa, eftersom vi inte hade räknat upp anslaget som måste bli I miljon kronor större på grund av vårt yrkande. Jag vill erinra om att detta är ett förslagsanslag, och sådana brukar inte utskottet eller riksdagen räkna upp.
Herr talman! Först till herr Lothigius: Gotlandsbolaget kan klara även de transporter som AB Sjölinjer utför. Det gör man genom att gå separata turer med det s.k. farliga godset. Vi har sagt tydligt och klart i betänkandet att anledningen till att Sjölinjer inte får transportstödet är att det blir svårt att klara administrationen. Vi har ett administrativt enkelt förfarande i dag genom stödet till den trafik som ombesörjs av Gotlandsbolagets färjor. Taxan är baserad på antalet längdmeter som lastbilarna upptar på bildäck, och stödet beräknas efter detta. AB Sjölinjer transporterar på ett annat sätt. Det skulle innebära för ett eventuellt transportstöds del ett helt nytt förfaringssätt. Dessutom är Sjölinjers transporter på avskrivning genom att de alltmer överförs till färjor. Herr Dahlgren säger att vi var eniga i utskottet om vägprincipen. Hur kan vi vara eniga om den när herr Dahlgren själv säger att han är förvånad över att herr Lothigius talar om vägkostnadsprincipen. Det står faktiskt också så i den moderata motionen. Herr Dahlgren däremot talar om vägprincipen. Vart vill man egentligen komma? Jag konstaterar än en gång att herr Dahlgren i våras, när man ville införa vägprincipen för stödet, beräknade att detta skulle kosta 12 miljoner kronor. Kommunikationsministern har funnit att järnvägsalternativet, som han anser mer rättvist, kostar 17,1 miljoner kronor, alltså 5 miljoner kronor mer än vad herr Dahlgren vill ge till personoch fraktstöd. Att mot den bakgrunden säga att det socialdemokratiska förslaget är ett ”missbud” tycker jag inte är relevant.
Herr talman! Jag vägrar att acceptera administrativa skäl för att slå ut ett mindre, enskilt företag som varit till gagn för Gotland. Moderaterna har alltid följt linjen att transportstöd bör ges också till kustsjöfarten. Vi anser att det är riktigt att göra det med hänsyn till konkurrensen från andra transportgrenar. Följaktligen är vi konsekventa när det gäller stödet till Gotlandstrafiken. I fråga om vägprincipen delar jag herr Dahlgrens uppfattning. Mellan oss föreligger alltså inga skiljaktiga meningar i detta avseende.
Herr talman! Herr Rosqvist frågade vad som gäller och vart vi vill komma. Vad som gäller är det som utskottet skrivit i sitt betänkande, och som svar på frågan om vart vi vill komma hänvisar jag till utskottets enhäiliga yrkande om en fortsatt utredning av vägprincipen. Detta yrkande står också herr Rosqvist bakom, fast han i dag talar om en järnvägstaxa. Men det som utskottet enhälligt uttalat — även herr Rosqvist står bakom det uttalandet — är det som gäller inför beslutet i kammaren.

Herr talman! Låt mig inledningsvis få överlämna till kommunikationsminister Norling ett fång röda rosor för det förslag om utökning av trafikstödet till Gotland som propositionen 140 innebär. Det var intressant att lyssna till meningsutbytet mellan herrar Rosqvist och Dahlgren. Vi fick höra att centerns förslag i våras skulle ha inneburit ett stöd på 12 miljoner kronor. När man läser propositionen finner man att stödet är uppe i 17,1 miljoner. Jag är därför glad över att vi inte antog centerns förslag i våras. Gotlandsfrågorna har på senare tid ägnats en betydande uppmärksamhet både av regering och av riksdag. Det är naturligt och berättigat. Gotland har ett isolerat läge i förhållande till landet i övrigt. Goda kommunikationer är därför ett livsvillkor för gotlänningarna. Det gäller persontransporterna, där resemöjligheter med flyg och färjor till rimliga priser är ett gammalt krav från gotlänningarnas sida. Det gäller också godstransporterna, där kombinationen av färjeoch lastbilstransporter med tillräcklig kapacitet och med frakter till fastlandspriser är betydelsefull. Sådana kommunikationer behövs för att det gotländska näringslivet skall kunna ta in sina råvaror och halvfabrikat och kunna distribuera sina färdiga produkter i former och till priser som gör det möjligt för företagen att hävda sig på fastlandsmarknaden. Det är både glädjande och stimulerande att regeringen genom en rad åtgärder har velat väsentligt förbättra gotlänningarnas trafikförsörjning. Ett första viktigt steg togs när regeringen lade fram förslag om införande av lag angående linjesjöfart på Gotland. Med den lagen fick samhället det nödvändiga inflytandet över färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Med den monopolsituation som detta innebär för det företag som driver trafiken var det också helt nödvändigt att samhället fick det avgörande inflytandet över trafikuppläggningen och taxesättningen. En annan sak är att det naturliga vore — det vill jag bestämt hävda — att det allmänna gick direkt in i trafiken genom att påtaga sig huvudmannaskapet för verksamheten. Kommunikationsministern säger också i propositionen 140 att regeringen nu är beredd att överväga en sådan åtgärd. Därigenom har det yrkande som herr Nilsson i Kalmar och jag själv ställde i motionen 1082, som väcktes under årets allmänna motionstid, fått ett positivt gensvar. År 1972 togs nästa viktiga steg. Då infördes ett transportstöd för de från Gotland utgående godstransporterna. Med detta steg, som innebar 50 procents reducering av Gotlandsbolagets utgående längdmetertaxa, kom man en bit på väg när det gällde att förbättra betingelserna för det gotländska näringslivet. Självfallet kunde vi gotlänningar inte vara riktigt nöjda med de åtgärder som vidtogs. Själv såg jag dem som ett steg i rätt riktning, och jag kände mig övertygad om att regeringen skulle följa upp de redan vidtagna åtgärderna med ytterligare insatser. Redan år 1973 var man beredd att under pågående försöksperiod fördjupa det utgående stödet till att avse en 75-procentig reducering av godstransportpriserna. Jag har med stort intresse avvaktat den utvärdering som regeringen skulle göra av den treåriga försöksperiod som trafikutskottet i sitt betänkande 1974:7 hänvisade till i sitt yttrande över den av herr Nilsson i Kalmar och mig väckta motionen 1082. Jag har räknat med att den utvärderingen också skulle ge statsmakterna vägledning då det gällde att genom lämpliga åtgärder skapa större likställighet mellan gotlänningarna och befolkningen på fastlandet. Vi har nu i propositionen fått del av resultatet av utvärderingen. Det har styrkt vad åtminstone jag själv trott och ansett, nämligen att det hittillsvarande stödet varit positivt men inte tillräckligt. Det har slagit olika för företag i olika branscher beroende på vilket transportmönster man har haft. Beträffande företag som hämtat sina råvaror och halvfabrikat från fastlandet har utvärderingen visat att det även krävs ett ingående transportstöd. Ett sådant stöd är en förutsättning för att vi skall kunna tillskapa de 2 000 nya arbetstillfällen under 1970-talet som enligt länsarbetsnämndens framräkningar är nödvändiga om inte ungdomen skall bli tvingad att söka sin utkomst utanför länet. Ett ingående transportstöd är också motiverat för att reducera frakt priserna på de konsumtionsvaror vi gotlänningar får från fastlandet. Där är vi missgynnade. Det framgår för övrigt av den utredning som prisoch kartellnämnden gjort och som också har redovisats i propositionen. Med det förslag som nu har lagts från regeringens sida och som utskottet ansluter sig till finns det möjlighet att få en bättre ordning. En annan fråga som är mycket viktig i detta sammanhang är vad departementschefen anger i propositionen om det uppdrag han har för avsikt att lämna till prisoch kartellnämnden att uppta överläggningar om taxesättningen för transporter mellan Gotland och fastlandet. Jag hoppas att de överläggningarna skall resultera i en bättre anknytning till den taxesättning som gäller för fjärrtrafiken på fastlandet. Utskottet är här helt överens med departementschefen och uttalar, vilket jag instämmer i, att denna taxesättning om möjligt skall kunna tillämpas redan från den 1 februari 1975. Vad som länge saknats i det statliga aktionsprogrammet för Gotland är åtgärder för att förbilliga persontransporterna mellan Gotland och fastlandet. Det gäller i första hand färjetrafiken men också flyget. Utan sådana åtgärder försvåras våra personkontakter med fastlandet och begränsas våra möjligheter att göra tillräckliga framsteg i våra strävanden att regionalpolitiskt utveckla vår ö. Rimliga biljettpriser är nämligen också väsentliga för att göra Gotland attraktivt i lokaliseringshänseende. Även här tycker jag att regeringen träffat rätt i sin proposition. Jag skall väl i ärlighetens namn erkänna att Gotland i detta steg fått mer än vad man hade väntat sig. Därmed har jag inte sagt att jag är nöjd. Jag anser att ytterligare prisnedsättande åtgärder kan vara motiverade. Vi på Gotland får genom propositionen en reducering av Gotlandsbolagets personavgifter i storleksordningen 35-50 procent, om man tar hänsyn till de taxor som eljest skulle gällt nästa år. Även här tyder utskottsbehandlingen på att man i de olika politiska lägren ansett att — åtminstone tills vidare — avgiftssättningen i färjetrafiken fått en rimlig utformning. Återstår så frågan om flyget. Även här har regeringen vidtagit en del åtgärder på senare år. Vi har fått specialpriser för gotlänningarna med bibehållna rabattmöjligheter. Efter en uppvaktning som Gotlands socialdemokratiska arbetarekommun gjorde hos regeringen våren 1973 utsträcktes dessa specialpriser till att gälla även för fastlänningarna under de tre turistoch semestermånaderna. Därmed har den för Gotland så viktiga turistnäringen fått en välbehövlig injektion. I det här sammanhanget bör man även beakta att flyget på Gotland uppnår en ytterligare relativ fördel genom att den kommande taxehöjningen inom Linjeflyg inte får slå igenom i Gotlandspriserna. Enligt propositionen skall gotlänningarnas pris för tur och returresor och fastlänningarnas sommarpris bibehållas vid 220 kronor. Jag som gotlänning anser självfallet att ytterligare lättnader är önskvärda. Flyget betyder mycket för oss gotlänningar, för öns näringsliv och för dess turism. Sådana lättnader bör också efter hand genomföras. Jag är emellertid inte beredd att i dag stödja det av den borgerliga utskottsmajoriteten förordade förslaget att de speciella rabattpriser som för närvarande gäller för fastlänningarna skall utsträckas att gälla under en längre tid av året. Kostnaden för en sådan utvidgning uppskattas av utskottet till cirka I miljon kronor. Jag anser att det av mig som riksdagsman krävs att jag i ett sådant här sammanhang gör en totalbedömning av Gotlandspaketet. Det innebär betydande förbättringar för oss gotlänningar. Åtgärderna representerar ekonomiskt en tredubbling av nuvarande transportstöd. Om vi hade en miljon kronor mera till förfogande för transportstöd till Gotlandstrafiken anser jag för övrigt att det kan diskuteras om de pengarna skulle användas till just det här föreslagna ändamålet. Vid den diskussion som vi i vår riksdagsgrupp haft om det framlagda paketet har jag kunnat godta förslaget som en viktig insats för Gotland, och den meningen står jag fast vid. Herr talman! Ett enhälligt utskott har i sin skrivning framhållit att om det under den period som transportstödet avses gälla kan visa sig önskvärt eller nödvändigt att vidta ändringar i bidragssystemet förutsätter utskottet att sådana ändringar kommer till stånd utan dröjsmål. Utskottets talesman har i sitt anförande också framhållit detta. Det ger mig möjlighet att längre fram, när vi kan bedöma effekterna av åtgärdspaketet, komma tillbaka med förslag till förbättringar. Jag kommer liksom hittills att följa frågan om kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet med största uppmärksamhet. Herr talman! Med hänsyn härtill vill jag yrka bifall till reservationen 3 och i övrigt till utskottets hemställan i betänkande nr 27.

Herr talman! Herr Nilsson i Visby har anfört att förslaget som det nu föreligger är så bra att han inte är beredd att ytterligare förbättra det genom att rösta på reservanternas förslag. Detta är herr Nilssons eget ställningstagande, och för det skall han inte klandras. Jag vill bara säga att såvitt jag vet står alla politiska partier på Gotland eniga bakom den tanke som har framförts av Gotlands kommun i den skrivelse som jag förut citerade. I den fråga, som vi nu behandlar och där majoriteten i utskottet mer ansluter sig till vad Gotlands kommun vill, säger herr Nilsson att utskottet har öppnat möjligheter för honom att under denna period inte bara följa frågan utan också komma med förslag, om han anser att Gotland behöver mera pengar till förbättrade kommunikationer. Jag vill till herr Nilsson i Visby säga att det är herr Nilsson som i dag avgör hur det skall beslutas i denna fråga. Herr Nilsson har möjlighet att ansluta sig till utskottsmajoritetens uppfattning och inta den ståndpunkt som hans valkrets har hävdat - därmed finns också en majoritet i kammaren! Att avgöra frågan i dag är bättre än att skjuta upp den till en oviss framtid. I morgon kan vara en skälm, herr Nilsson!

Herr talman! Jag vill börja med att instämma till vissa delar i vad Gotlandsrepresentanten Per-Axel Nilsson här har framfört. Jag vill instämma i hans tack till kommunikationsministern för den proposition som nu är lagd på riksdagens bord. I övrigt skall jag inte beröra Per-Axel Nilssons anförande. Jag beklagar hans ställningstagande i frågan om flygpriserna. Mycket är sagt här, och jag skulle kunna nöja mig med att när det gäller propositionens innehåll helt enkelt referera till vad som sagts av herr Dahlgren. Jag kan instämma i allt vad han har fört till kammarens protokoll. Jag förstår inte riktigt den diskussion som tydligen har uppstått om den s.k. vägprincipen. Om jag fattat rätt råder det enighet i själva principfrågan. Kommunikationsministern anför ju själv att de förslag han framställt beträffande godssidan kommer att leda fram till vägprincipens förverkligande. I fråga om persontrafiken tar han inte avstånd från vägprincipen som sådan, men han säger att det är svårt att tolka och konkretisera den. Han menar också att den utformning som Gotlands kommun föreslagit departementet kommer att kosta mycket pengar. Men beträffande själva vägprincipen som sådan har jag hittills inte funnit någon oenighet. Utskottet skriver också under på detta i sitt betänkande. Att vi nu kan komma fram till likställighet på godssidan är av mycket stor betydelse för Gotlands näringsliv och därmed för hela utvecklingen i regionen. När det gäller persontrafiken är jag givetvis inte helt nöjd. Jag vidhåller att vi bör försöka arbeta vidare, gärna gemensamt — vi ställer upp från kommunens sida allt vad vi förmår för att hjälpa till, så att vi kan diskutera oss fram till en konkretisering av vägprincipen. Det är vår önskan, och vi hoppas få återkomma till departementet i den frågan. Flyget spelar, som det redan har sagts här, en mycket stor roll för Gotlands trafikförsörjning. Flyget har för gotlänningarnas del större betydelse än för några andra människor i vårt land, och det beror på att vi saknar alternativa resmöjligheter. Vi har ingen järnväg och vi kan heller inte som andra sätta oss i en personbil och åka till bestämmelseorten. Detta begränsar våra möjligheter och det är det som gör att flyget betyder så mycket för oss. Sedan det nya taxesystemet infördes i maj 1973 har vi förmärkt att det verkar mycket oförmånligt för Gotlandstrafiken. Man har försökt förbättra systemet för gotlänningarnas del, och det är vi tacksamma för, men de oförmånliga verkningarna kvarstår för dem som reser till Gotland. Sedan maj 1973 har reskostnaderna för en person som vill resa till Gotland tur och retur höjts från 238 kronor till 360 kronor, en höjning med 122 kronor eller drygt 50 procent. Det avspeglar sig också i resefrekvensen på Gotlandslinjerna. Jag skulle kunna tänka mig att i varje fall Linjeflyg ser med stor oro på den utveckling som departementschefen själv har skildrat i propositionen och som innebär att man under två år har förlorat 37 000 resande på en linje som tidigare utan gensägelse var en av Linjeflygs absolut mest lönsamma. Skall den tendensen fortsätta ser vi med oro fram mot sannolika turindragningar. Det är klart att om det blir glesare i flygplanen — jag har tillåtit mig säga att det är kabinfaktorn som avgör lönsamheten - kommer man att köra mindre antal turer. Vi ser med oro fram mot detta. I motionen 1933 har vi tillåtit oss föreslå att den speciella rabatten på flyglinjerna mellan Gotland och fastlandet som gäller gotlänningar även skall gälla fastlänningar. Jag har fått uppgifter som tyder på att kostnaden för detta skulle stanna vid mellan 1,5 och 2 miljoner kronor. Nu har det nämnts siffror i debatten om vad vägprincipen skulle kosta, så man får vara försiktig. Jag säger inte att det kostar detta utan att uppgifter har lämnats mig som tyder på att kostnaden skulle stanna vid detta. Det kanske skulle kunna klara flygförbindelserna även framöver. Vi tror att det skulle vara värt pengarna. Trafikutskottet, som i övrigt har varit välvilligt till vår motion nr 1933, har emellertid inte ansett sig kunna gå så långt som vi föreslår, nämligen att man skulle utsträcka Gotlandsrabatten att gälla året runt även för fastlänningar. Utskottet föreslår att tiden för sommarrabatt skall utsträckas till april-september. För min del anser jag det i detta läge meningslöst att yrka bifall till motionen, vilket jag egentligen helst skulle gjort eftersom jag tycker att dess yrkande är befogat. Men jag gör inte det, eftersom det inte finns några möjligheter att i dag få gehör för detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Med hänsyn till den utförliga redovisning av problemen kring Gotlandstrafiken som tidigare talare lämnat och den återhållsamhet som vi alla bör ålägga oss denna höstriksdagens sista arbetsvecka skall jag fatta mig kort. Då vi i våras, närmare bestämt den 24 april, här i riksdagen diskuterade transportstöd till Gotland kunde vi glädja oss åt ett i det väsentliga enigt betänkande från trafikutskottet. Som mångårig motionär i fråga om Gotlandstrafiken kunde jag då begränsa mig till att understryka värdet av enigheten och framhålla att det var med stora förväntningar som inte bara gotlänningarna utan också deras vänner på fastlandet emotsåg det utredningsresultat som kunde förväntas till höstriksdagen. Detta resultat föreligger nu i propositionen 140. Det skall omedelbart villigt erkännas att propositionen innebär högst avsevärda förbättringar av transportstödet till Gotlandstrafiken, förbättringar som vi alla noterar med tacksamhet. Herr Nilsson kommer från rosornas stad och överlämnar också rosor till kommunikationsministern. De var välförtjänta.

I fråga om yrkandet nr 2, justering av flygtaxan, har utskottet dock begränsat sig till att föreslå att den lägre taxan för fastlänningars del skall utökas att gälla sex månader i stället för nu tre. För min del vidhåller jag att den lägre taxan borde gälla året runt. Såvitt jag förstår måste det för gotlänningarna exempelvis vara minst lika värdefullt under vinterhalvåret som under sommarhalvåret att få besök av anhöriga från fastlandet. En taxeskillnad mellan de olika årstiderna förefaller mig omotiverad. Bakom motståndet mot vårt förslag ligger en gammalmodig syn att Gotland skulle vara enbart ett turistland. Jag vill understryka hur angeläget det är att Gotland har god kontakt året runt. Det betyder mycket för sysselsättningen på ön. Jag är ytterst förvånad över att herr Nilsson i Visby tackar nej till den ytterligare miljon som från borgerligt håll föreslås när det gäller stödet till flygtrafiken. Även motionens yrkande att flygtaxan skulle jämställas med järnvägstaxan för första klass på motsvarande sträcka — förslaget har bl.a. framförts från Gotlands kommun =— har utskottet avvisat. Detta måste jag beklaga, samtidigt som jag erinrar om att flyget för Gotland har en helt annan betydelse än för landet i övrigt. Flyget på Gotland vänder sig redan i dag till de resandekategorier som på fastlandet normalt färdas med tåg, bil m.m. Det har därför med rätta framhållits att det av dessa skäl här borde gälla en avsevärt lägre taxa än för övriga inrikeslinjer. Det är naturligtvis tacknämligt att det inte blir någon höjning av flygtaxan beträffande Gotland under den närmaste tiden, men många hade önskat en sänkning. Våra yrkanden nr 3 och 4 om stöd eller koncession för AB Sjölinjer samt om huvudmannaskap och ägarförhållanden i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet har ej tillstyrkts av utskottet. Dessa frågor berörs i reservationerna I och 2, som redan har kommenterats av herr Lothigius. Jag vill instämma i vad han därvidlag har anfört. Härtill vill jag endast foga att jag finner det märkligt att övriga partier ej har kunnat följa vår linje i dessa frågor. Det är mycket anmärkningsvärt att man t.ex. inte har kunnat acceptera vårt förslag till uttalande: ”Oavsett vilken lösning som kommer att förordas bör enligt utskottets uppfattning eftersträvas att administrationen av nämnda företag — inte minst av regionalpolitiska skäl — kvarligger på Gotland.” Det hade varit värdefullt om ett enigt utskott hade velat göra detta uttalande. Jag vill i sammanhanget erinra om att försvarsutskottet för sin del helt nyligen har gjort ett sådant uttalande beträffande Fårösund, nämligen att de organisatoriska förändringar som kan väntas inom försvaret inte får innebära någon minskning av sysselsättningen där. Herr talman! Kommunikationernas betydelse för Gotland, som ju genom sitt insulära läge har en särställning bland våra län, har framhållits av många, nu senast av Gotlands avgående landshövding Torsten Andersson — eller ”Andersson i Brämhult”, som vi hans gamla riksdagskolleger brukar kalla honom. Han uttalade i samband med sin avgång från landshövdingeposten sin glädje över att allt fler upptäckt Gotland och att trafikstödet för gotlänningarna ökat avsevärt under de sex år han tjänstgjort som landshövding. Men samtidigt framhöll han att trafikstödet alltjämt var otillräckligt och måste öka för att gotlänningarna skulle uppnå jämställdhet med Sveriges övriga befolkning. Vi moderata motionärer har samma uppfattning som den avgående landshövdingen och avser därför att återkomma med nya framstötar om ökat trafikstöd åt Gotland. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter utom de som berörs i reservationerna 1 och 2, där jag yrkar bifall till nämnda reservationer.

Herr talman! Efter de många inlägg som har gjorts i denna debatt skulle jag i stort sett kunna nöja mig med att instämma i vad talesmännen för utskottsmajoriteten sagt. Jag biträder således i allt väsentligt vad herr Dahlgren har anfört. Men det finns också anledning att från vårt håll understryka att vi i propositionen ser en hel del bra saker som vi värdesätter. Det grepp som kommunikationsministern har tagit hälsar även vi med tillfredsställelse. Därmed är dock inte sagt att vi tycker att allt är gjort som göras kan, men det är ett bra steg i rätt riktning. Särskilt värdefullt är att transportstödet kommer att gälla även godstransporter rill Gotland. Även departementschefens förslag om inflationsskydd för det rabatterade flygpriset är bra. Jag utgår från att priset — 220 kronor — således inte kommer att höjas under perioden. Är det möjligt att hålla priset på den nivån, är diskussionen om att anpassa det till priset på första klass järnväg i och för sig litet ointressant, eftersom man når samma effekt med detta förslag. Det är ett välkommet besked till gotlänningarna att priset 220 kronor skall stå fast, som jag hoppas, under hela perioden. Förslaget om en viss sänkning av biljettpriset på Gotlandsbåtarna uppfattar jag också som en etapp på vägen ner till de personbiljettspriser som Gotlands kommun har föreslagit. I herr Gustafssons i Stenkyrka och min motion har vi tagit upp en del saker, som vi även med beaktande av propositionens förslag finner mycket angelägna för att Gotlands situation i fråga om transportförsörjning skall vara jämställd med övriga delar av landet. Beträffande biljettpriserna på Gotlandsbåtarna innebär det föreliggande förslaget en anknytning till priset för en enkel andraklassbiljett på tåg för motsvarande sträcka. Härvid bortser man dock ifrån att till detta pris i många fall kommer kostnaderna för bilen. Om personbilen skall ha samma betydelse för gotlänningarna som för oss andra, fordras en anpassning till vägprincipen, dvs. att man beaktar det förhållande och de principer som Gotlands kommun har anfört i sin skrivelse till departementet. Utskottet har för sin del ansett sig kunna godta departementschefens förslag i denna del. Men det finns anledning, tycker jag, att understryka vad utskottet anfört om att ytterligare överväganden bör komma till stånd rörande en prissättning för persontransporterna enligt den s.k. vägprincipen. Utskottet säger vidare att även vårt motionsyrkande om genomgående taxor därvid bör tas i beaktande. Det är värdefulla uttalanden som utskottet gör i det här avseendet. För att inte ta kammarens dyrbara tid alltför mycket i anspråk vill jag till sist med bara några korta meningar knyta an till det fortsatta arbetet. Liksom utskottet hoppas jag att de aviserade förhandlingarna mellan prisoch kartellnämnden och bilgodsföretagen snarast skall komma till stånd, så att det eftersträvade taxesystemet i dess helhet skall kunna tillämpas fr.o.m. den 1 februari nästa år. Slutligen vill jag också betona vad vi i motionen sagt om AB Sjölinjer, nämligen att vi förutsätter att detta företags situation uppmärksammas. Positiva åtgärder i fråga om fraktkostnaderna vid begagnande av ett företags tjänster får inte återverka negativt på ett annat företags lika viktiga och nödvändiga verksamhet. Vi anser att utvecklingen får visa om särskilda stödåtgärder behövs, och då får frågan aktualiseras igen. Det är, som herr Dahlgren framhöll, också utskottets linje i den här frågan. Mot denna bakgrund ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka hade svårt att förstå diskussionerna om vägprincipen. Ja, herr Gustafsson, det är möjligt att det är svårt att förstå den diskussionen, och jag får väl säga att det kan sättas många frågetecken kring just ordet vägprincip. I våras behandlade vi en motion från centeroch folkpartihåll — båda partiledarna hade satt sina namn under den — där man krävde införande av vägprincipen. Man ville inte avvakta den treåriga försöksperiodens utgång, utan man ville ha vägprincipen tillämpad omgående. Moderaterna var inne på samma linje, men här i dag och i den motion som väcktes med anledning av den senaste propositionen talar moderaterna i stället om vägkostnadsprincipen. Så långt jag förstår, brukar vägkostnadsprin cipen betyda att varje transportgren skall bära sina kostnader, men det har vi ju inte avsett att Gotlandstrafiken skall göra. Det är därför regeringen har lagt fram en proposition om utökat stöd, och det är därför vi har ett stöd över huvud taget. I våras sade centerns främste talesman i utskottet vid underhandskontakter att den vägprincip som då diskuterades skulle innebära en höjning av sjötransportstödet till 12 miljoner kronor per år. Från socialdemokratiskt håll hävdade vi emellertid att en utvärdering av stödets nuvarande form först skulle göras, och samtidigt kunde man gott och väl pröva den s.k. vägprincipen. I utskottsbetänkandet användes också uttrycket ”den s.k. vägprincipen”. I propositionen har kommunikationsministern föredragit ett ”järnvägsalternativ”, som ger 5 miljoner kronor mer än vad mittenpartiledarnas förslag i våras innebar. Utskottet säger nu — återigen på basis av borgerliga motioner — att vi skall ytterligare pröva vägprincipen. Jag har i mitt huvudanförande gjort klart att skall den prövningen komma till stånd, så får den inte leda till att det blir ett sämre stöd än vad järnvägsalternativet kommer att ge. Vi har ju konstaterat att enligt tidigare beräkningar skulle vägprincipen ge mindre i stöd än vad det nu föreslagna järnvägsalternativet ger. I det läget brännmärks flera socialdemokrater här i riksdagen för att de inte vill gå med på kravet om utökning av stödet till flyget med I miljon kronor. Jag tycker att det är märkligt. Från socialdemokratiskt håll vill vi främja en stödform där utökningen kommer flera människor till del. Stöd till flyget under ytterligare tre sommarmånader ger huvudsakligast fördelar åt personer som har sommarstugor eller andra intressen på Gotland, och vi har starkt ifrågasatt om det skulle vara den rätta formen att ytterligare utöka stödet. Om man nu har I miljon till förfogande, så tycker vi inte att det är rätt att lägga den på ytterligare flygstöd. Det kan kanske finnas annat — och det har herr Nilsson i Visby också sagt här — som kan vara mera värdefullt att satsa på. Dessutom vill jag återigen poängtera att trots att man från borgerligt håll önskar räkna upp flygstödet med cirka I miljon kronor, så skriver man ingenting om var pengarna skall tas. Det förslagsanslag på 4,2 miljoner kronor som tidigare anvisats förblir oförändrat. Tydligen vet man inte heller den här gången vad de åtgärder man föreslår kommer att föra med sig i fråga om kostnader.

Herr talman! Egentligen finns det kanske inte så särskilt mycket att replikera på i herr Rosqvists anförande, men jag vill ändå säga några ord i anledning av det. Herr Rosqvist har tydligen litet svårt att skilja på olika saker. Vi har här talat om vägprincipen som sådan. Men herr Rosqvist kommer gång på gång in på frågan om olika kostnader för uppfyllandet av principen, och det är ju en annan sak. Det är principen som jag har sagt att vi, såvitt jag kan förstå, är ense om. Bedömningen av hur den skall utformas skiftar när det gäller persontrafiken. I fråga om godset är vi överens, vad jag kan förstå. Det är alltså svårt att ta upp en konkret debatt om kostnaderna för persontrafiken. Jag är emellertid tillfredsställd när jag hör herr Rosqvist säga att han inte kommer att gå med på några försämringar. När det gäller flyget anser herr Rosqvist att ett utökat stöd skulle komma bara dem till del som har sommarstugor på Gotland. Jag förstår inte varifrån den uppgiften kommer. För min del har jag inte tillgång till någon trafikräkning som visar vad det är för människor som åker olika tider på året. Om det är vissa kategorier som reser just under tiden I april-30 september kan jag inte svara på. Jag tror inte att herr Rosqvist kan göra det heller.
Herr talman! Jag framhöll i mitt förra anförande att det vore riktigt att hålla det lägre flygpriset året runt och att det tyder på en föråldrad syn att vilja tillämpa det endast under sommarmånaderna för semesterfirarna. Vidare underströk jag att det är utomordentligt angeläget för Gotland och gotlänningarna att året runt ha en ordentlig kontakt med fastlandet. Säkerligen skulle det betyda mycket för sysselsättningen på Gotland. Jag vill gärna betona det. Om man talar om vägprincip eller vägkostnadsprincip tycker jag betyder mindre. Det väsentliga är att vi gemensamt söker få fram ett så stort trafikstöd som möjligt åt Gotland, som ju har — vilket understrukits här — en alldeles unik situation. Än en gång vill jag framhålla att det i dag för Gotland är en glädjens dag, ty propositionen innebär mycket stora förbättringar i nuvarande situation. Men det hindrar inte att det är angeläget med ytterligare förbättringar. Såvitt jag kan förstå, tillgodoses gotlänningarnas behov bäst av de förslag som framförts från borgerligt håll.
Herr talman! Herr Gustafsson i Stenkyrka säger att vägprincipen är vi ense om. Ja, vi är ense så långt att vägprincipen även i fortsättningen skall övervägas. Men vi torde inte vara ense om vad vägprincipen innebär, för hur kan det då komma sig att vi har kommit till så skilda resultat i fråga om kostnadsvärderingen —- 12 miljoner kontra 17 miljoner? Herr Gustafsson frågade om jag har gjort någon speciell trafikräkning och funnit att det är just turister som flyger under april, maj och september månader. Det var herr Dahlgren som ledde in debatten på det spåret, herr Gustafsson. Det var herr Dahlgren som sade att vi föreslår det här för att främja turismen under ytterligare tre månader. Jag förutsätter emellertid att de som kan åka i april, maj och september månader är en speciell kategori turister som har något särskilt ställe att vara på när de kommer till Gotland. Sommarstugor m.m. torde vara det som lockar i just det fallet. Och det är väl inte fel att säga att det är en särskild kategori människor som över en veckohelg kan flyga till sin sommarstuga på Gotland även om det kommer att kosta 220 kronor tur och retur.
Herr talman! I sitt första inlägg talar herr Rosqvist om att utsträckningen av flygrabatteringen skulle vara till nytta endast för sommarstugeägare och han åberopar att jag skulle haft sagt något sådant i mitt inlägg. Det är inte riktigt. Vad jag har hävdat är att en utökning av flygrabatteringen från tre till sex månader skulle ha mycket stor betydelse för Gotland ur turistsynpunkt. Det är enligt min uppfattning en väsentlig skillnad mellan sommarstugeägare och turismen i allmänhet.
Herr talman! Jag föredrar att stödet i stället skall gå till sjötrafiken, till de människor som tar båt över till Gotland. Man kommer över på fyra och en halv timmar från Nynäshamn till Gotland och då kan man också ha bilen med sig. Jag föredrar att personstödet sätts in huvudsakligast på den delen när det gäller just turisttrafiken. Vi har en flygrabatt under tre månader och, herr Dahlgren, låt oss nöja oss med det och i stället satsa ytterligare på stödformer för den vardagliga allmänna turismen som tar sin väg till ön med färjor. En värdering som jag tror att vi har inom det parti jag företräder är att vi först och främst skall se till den stora mängden av resenärer och inte till ett mindre antal.
Herr talman! I den motion som jag har skrivit under yrkar vi ju att Gotlandspriset skall gälla året runt även för fastlänningar. Det är min utgångspunkt. Utskottet har inte ansett sig kunna få med så långt utan man föreslår en utsträckning med tre .månader. Jag anser inte att det finns någon anledning att gå in på herr Rosqvists resonemang om vilken kategori som reser under den utsträckta tiden. Jag vill för min del bara konstatera att det kommer att vara till fördel för kommunikationerna för Gotlands del och även för dem som vill besöka Gotland, om tiden utsträcks.
Herr talman! Det verkar som om en del av talarna inte hade åkt med flyget till Gotland vintertid. Det är ju inte bara sommarstugeägare och turister som reser då, utan det är många som har anhöriga på Gotland, t.ex. gotlänningar som numera är bosatta på fastlandet men som vill åka hem och hälsa på sina anhöriga. Jag tycker därför inte att man skall motsätta sig att tiden för den här förmånen med de lägre priserna utsträcks. Vad voteringen gäller här i dag är såvitt jag förstår om man vill rösta för ett ökat stöd utöver propositionen till Gotland eller inte med 1 miljon kronor. Denna extra satsning på flygtrafiken har vi ansett angelägen. Vid voteringen får man alltså visa om man vill ge denna extra miljon till transportstöd åt gotlänningarna eller inte. Så enkel är frågan.
Herr talman! Det är med anledning av herr Schötts senaste uttalande som jag vill helt kort delta i denna debatt trots att jag inte hade tänkt göra det. Jag tycker det är högst märkligt att herr Schött här hävdar att en extra rabattering under ytterligare tre månader av året på flygpriset till Gotland skall kunna ske med den motiveringen att det är vanliga flygresenärer, som herr Schött säger, som skall utnyttja den. Jag vill be kammarens ärade ledamöter att inför den förestående voteringen också lägga på minnet att vi har delar av vårt land som heter Norrland och att det finns människor som för att hälsa på släkt och vänner reser mellan södra och mellersta Sverige och de norra delarna av landet. Skall man använda den motiveringen, herr talman, för en utvidgning av rabattstödet till Gotland — att det skall gälla för den vanlige flygresenären — har man enligt mitt förmenande gått över den gräns inom vilken man skall hålla sig när det gäller att motivera ett extra flygstöd. Jag trodde att det här ändå gällde en diskussion om turismen — det är den som mitt partis representanter har talat om — men herr Schött vill ge en mycket kraftig rabatt till Gotlandsflyget för vanliga flygresenärer. Jag upprepar att vi har geografiskt mycket stora områden i Norrland, långt från mellersta och södra Sverige, och jag anser att debatten har gått snett om man inte tar hänsyn därtill.
Herr talman! Jag tillåter mig erinra om att Gotlands kommun, såvitt jag förstår av dess framställning, är inne på samma tankegångar som vi: att rabatten bör gälla året runt och att den inte bara bör gälla för turister utan för resenärer över huvud taget. Värdet härav tycker jag inte att man skall bestrida.

Herr talman! Det är fogat två reservationer till det betänkande som nu behandlas. Jag skall emellertid börja med att något kommentera mitt särskilda yttrande, som framför allt uttrycker stor tveksamhet inför den metod man går in för. De borgerliga motionerna handlar ju i stor utsträckning om vilket slag av ampuller man skall använda, och den socialdemokratiska delen av utskottet har vikit undan, lämnat sin justitieminister i sticket och på den punkten gått emot propositionens förslag. I det läget ansåg jag det vara mindre meningsfullt att vi i vår grupp skulle vara de enda som tog strid på den här punkten. Slagsmål om vilken ampull man skall använda för väl knappast frågan om den sociala revolutionen närmare sin lösning, och man kan naturligtvis använda sin tid till viktigare ting än att slåss om en ampull. Men min tveksamhet består. Vi vet att det genom användandet av 0,5-promilleampullen kommer att begås flera misstag, att det kommer att skapa mera irritation och onödigt arbete än om man hade gått på 0,8-promilleampullen. i Motiveringen för att man skulle välja en lägre toleransgrad har väl framför allt varit att man måste skapa respekt för den lagliga gränsen, som är just 0,5 promille för rattonykterhet. Men ampullmetoden är otillförlitlig, och den innebär att många som ligger en bra bit under straffbarhetsgränsen kommer att underkastas ett onödigt blodprov med alla de besvär, kostnader och olägenheter som det kan medföra. De som har pläderat för 0,5-promilleampullen har också i diskussionerna sagt att här gäller det att klargöra för folk att all alkoholförtäring i samband med bilkörning är förkastlig och inte skall ske. Men det är ett rätt diskutabelt resonemang. Det finns ju en gräns för straffbarhet, och det är den man skall hålla sig till och inte konstruera nya gränser i missriktat nit. Enligt mitt synsätt hade det alltså varit bättre om man hade stannat för ampullen med den högre toleransgränsen. Det hade blivit mindre misstag, mindre irritation och mindre ogynnsam publicitet under den prövotid som vi nu skall gå in för. Av två skäl har vi emellertid nöjt oss med ett särskilt yttrande på den här punkten. För det första är det fråga om en prövoperiod, och för det andr: har utskottet till en del följt vpk-motionärernas intentioner och uttalat sig för det vi vill ha fram, nämligen användandet av andra och exaktare utandningsapparater under försöksperioden. Utskottet fick en rad sådana apparater demonstrerade för sig under behandlingen av det här ärendet. Det finns typer som ger det exakta promilletalet, och sådana används i praktiken på en del håll i världen. Skall manverkligengå in för att så småningom permanenta den här verksamheten, då måste det betraktas som helt nödvändigt att använda exaktare hjälpmedel än de ampuller som nu kommer i fråga. Prövotiden bör därför, som utskottet säger i sin skrivning, användas också för att man skall komma fram till metoder som skapar mindre förargelse genom att man slipper ifrån en massa misstag. Däremot har utskottet visat mindre förståelse för våra två övriga motionskrav. Det ena knyter direkt an till vad vi med skäl befarar, nämligen att de osäkra ampullerna kommer att spela både polis och bilförare många spratt. Obefogat kommer många att tas om hand och transporteras i väg för tagande av blodprov. Det betyder att man får avbryta sin färd för att med polisbil åka till läkare eller sjukhus. Den proceduren kan ta lång tid, för det är inte alltid det finns någon tillgänglig som har tid att ta det här blodprovet. Man förlorar arbetsinkomst, och är man nu en känslig person så kan det väl också sägas att man åsamkas psykiskt lidande. Allt detta leder oss fram till tanken att vi måste se till att de som oskyldigt misstänks för rattonykterhet eller rattfylleri också bör få någon form av ersättning för obehag, förlorad arbetsförtjänst och diverse annat. Vi har sagt att det vore rimligt att man exempelvis använde samma grunder som för vittnesinställelse. Utskottets majoritet har avvisat vårt motionskrav, bl.a. med hänvisning till att man i det här sammanhanget inte kan ta upp ett så omfattande spörsmål som det frågan aktualiserar. Jag har litet svårt att förstå varför man inte i detta sammanhang skulle kunna garantera en viss ersättning åt folk som på felaktig grund släpas i väg för blodprovstagning. Här handlar det inte bara om rättssäkerhet utan också om den moraliska skyldighet som jag tycker vi bör känna när vi nu står beredda att anta en lagstiftning som med all säkerhet innebär en rad konsekvenser även för personer som håller sig inom lagens råmärken. I det betänkande som avgavs av kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott sysslade man åtskilligt med frågor rörande straffdifferentiering. Man talar bl.a. i detta betänkande om att antalet fängelsedomar för trafiknykterhetsbrott uppgår till över 4000 per år och att till fängelse dömda rattfyllerister utgör 40 procent av de årligen nytillkomna fängelsefångarna i riket. Det är en svår belastning på kriminalvårdens resurser, och det vore önskvärt om man kunde begränsa påföljd vid rattonykterhetsbrott. I det nämnda betänkandet heter det också: ”Vad angår bötesstraffet torde detta numera med den höjda levnadsstandarden hos medborgarna ha påtagligt större effekt än tidigare. Ett hot om höga böter vid trafiknykterhetsbrott torde därför ha en ganska starkt avhållande effekt på medborgarna i allmänhet.” Kommittén säger vidare: ”Sammanfattningsvis kan i fråga om hänsyn till allmänpreventiva synpunkter vid utformningen av trafiknykterhetslagstiftningen sägas att det inte torde vara nödvändigt att i samma utsträckning som hittills använda fängelsestraff. Allmänpreventionen torde nämligen i inte obetydlig utsträckning kunna tillgodoses genom körkortsingripanden, höga böter, åtgärder för att öka upptäcktsrisken samt i fråga om förare med alkohol problem en skyddstillsyn av ingripande karaktär. En minskad användning av fängelsestraff framstår också som önskvärd med hänsyn till de olägenheter som är förbundna med den schablonmässiga användningen av denna påföljd vid trafiknykterhetsbrott.” Vi motionärer delar den uppfattningen av flera skäl. Ett av skälen är att ett fängelsestraff ofta kan få ganska förödande konsekvenser för individen. Det kan stjälpa i stället för att hjälpa. Vi har därför ansett att man i detta sammanhang också skulle kunna aktualisera frågan om minskad användning av fängelsestraff som ett första steg på vägen mot ett nytänkande på området. Vi har framfört den meningen inte därför att vi på något sätt skulle nonchalera de allvarliga problem som det stigande antalet nykterhetsbrott utgör utan enbart därför att vi tror att böter som straffpåföljd kan vara nog så effektiva och kännbara och ha väl så stor allmänpreventiv effekt som fängelse. I det här sammanhanget har vi föreslagit en lagändring så att man helt utesluter fängelse för s.k. rattonykterhet. Vi förutsätter vidare att frågan om en annan straffdifferentiering snart kommer att aktualiseras i hela sin vidd, vilket dock inte utesluter att man fattar ett beslut i den riktning som jag här pläderat för och som också har angetts i någon mån i det tidigare nämnda betänkandet. Av det sagda torde framgå att vi i stort sett är överens om den föreslagna försöksverksamheten. Alkohol i samband med bilkörning utsätter både förare och trafikanter för sådana risker att det är nödvändigt att söka efter former som kan minska detta oskick. Det är möjligt att den försöksperiod som nu inleds kommer att visa att rutinmässiga utandningsprov vid trafikkontroller verkligen kan ha en sådan effekt. Ändamålet med verksamheten skall ju inte vara att sätta fast så många människor som möjligt utan dess positiva effekt måste framför allt ligga däri att enbart vetskapen om den ökade risken att åka fast skall avhålla folk från att kombinera bilkörning med sprit. Vi säger alltså ja till propositionens förslag men har i samband därmed också ansett det angeläget att aktualisera några andra frågor. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2.